Fru talman! Birgitta Dahl har frågat mig om regeringen är beredd att ta tillbaka sitt förslag till ändringar i sjukförsäkringen. Riksdagen har i särskilt beslut angett besparingar i den offentliga verksamheten som en nödvändig åtgärd tillsammans med andra ekonomiskpolitiska åtgärder för att förbättra den svenska ekonomin, minska bytesbalansunderskottet och underskottet i statsbudgeten. En relativt bred enighet kan sägas råda om behovet av besparingsåtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. Motsvarande arbete bedrivs också i de flesta västeuropeiska länder i samma syfte. Regeringen har funnit att det för att nå det sparmål som riksdagen har anslutit sig till är nödvändigt att genomföra begränsningar även inom sjukförsäkringen. Detta sker främst genom att en ökad självrisk införs inom sjukpenningförsäkringen, som inte har berörts av tidigare vidtagna besparingsåtgärder. Förslaget har utformats så, att den sammanlagda besparingen på 2100 milj.kr. fördelas på större delen av försäkringskollektivet. Regeringsförslaget ger därmed den bästa fördelningspolitiska effekt som är möjlig att uppnå vid en besparing av denna storlek. Besparingsåtgärderna har, som i fallet med sjukförsäkringspropositionen, utformats med särskild hänsyn för att skydda svaga grupper i samhället. I förslaget till ändringar i sjukförsäkringen föreslås i detta syfte bl.a. införande av ett högriskskydd för att särskilt skydda personer som ofta är korttidssjukskrivna. I samma syfte föreslås att den s.k. tjugodagarsregeln behålls och att fridagsregeln slopas. Regeringens avsikt är att förslaget skall genomföras likvärdigt för alla grupper på arbetsmarknaden. Riksdagen föreslås därför göra ett uttalande om angelägenheten av att arbetsmarknadens parter medverkar till att de föreslagna åtgärderna får likvärdiga effekter för olika grupper på arbetsmarknaden. Det ankommer nu på riksdagen att i vanlig ordning ta ställning till de framlagda förslagen.

Fru talman! Det svar som socialministern här har lämnat är inte ett svar värdigt de många människor som hotas av regeringens förslag till försämrad sjukförsäkring. Detta förslag har väckt en oerhörd vrede — och det med rätta. Inga förskönande fraser kan dölja att det riktar sig mot de svaga i samhället och att det återinför klasskillnader som vi aldrig hade trott att vi skulle behöva uppleva igen. Dessutom är det ett hot mot våra möjligheter att ta oss ur krisen, eftersom det försvårar avtalsrörelsen och skapar motsättningar när vi mer än någonsin behöver sammanhållning. Protesterna har strömmat in från alla delar av vårt land och från alla samhällsskikt. Jag har här i dag med mig resultatet av två sådana aktioner, och jag har fått i uppdrag att lämna över dessa listor till Karin Söder. Från Metalls avdelning 41 i Göteborg har jag med mig listor med 16 423 namn, som samlats in under loppet av mindre än en arbetsvecka. Ivern att skriva på listorna var så stor att den första upplagan tog slut på ett par timmar den första morgonen. Från Fastighetsanställdas förbund har jag med mig listor med 4 407 namn, som har samlats in bland medlemmar som arbetar på små arbetsplatser, långt ifrån varann och på obekväm tid. Medlemmarna i Metall och i Fastighetsanställdas förbund arbetar under mycket olika villkor, och deras medlemskårer ser olika ut. Men en sak har de gemensamt: De representerar de människor med tunga och hälsofarliga arbeten och låga löner, vilka drabbas hårdast. Regeringen har hittills inte brytt sig om att tala med de verkligt berörda. De har i stället fått ta emot den ena utmanande och mästrande tillrättavisningen efter den andra. När jag nu överlämnar dessa protestlistor med över 20000 namn till Karin Söder, gör jag det med uppmaningen: Ta dessa protester och de människor som står bakom dem på allvar! Det är två frågor som jag vill ha svar på. 1. Inser regeringen att bakom protesterna ligger människors känsla för rätt och rättfärdighet? 2. Hur vill regeringen inför alla dem som har skrivit på sådana listor försvara sitt handlande? Kom inte med några nya fraser om högriskskydd och självrisk, utan försök svara uppriktigt!

Fru talman! Jag vill bestämt tillbakavisa Birgitta Dahls påståenden om att den oro som har spritt sig över landet skulle nonchaleras av regeringen. Redan innan vi lade fram förslaget hade vi de grupper som Birgitta Dahl företräder i åtanke. Birgitta Dahl må kalla det förskönande omskrivningar eller ej, men faktum är att de garderingar som finns inbyggda i det här förslaget är ägnade att skydda just de grupperna. Om man, när man går ut och presenterar ett förslag, inte har med alla delar och inte talar om vad borttagandet av fridagsregeln betyder, så kan det naturligtvis få de här effekterna. Jag träffade i går 12-15 LO-anslutna, som inte hade klart för sig hur det låg till. Jag hinner dess värre inte gå in på alla andra delar här, men detta är ett exempel. Från socialdemokratisk sida underlåter man att beskriva sitt alternativ, att höja momsen, som betyder att var och en i det här landet får vara med att betala. Låginkomsttagare måste betala lika mycket som de som kan begränsa sin konsumtion. Det alternativet späder samtidigt på inflationen och är knappast ägnat att minska budgetunderskottet. Om man inte, när man går ut med protestlistor, också presenterar helheten och samtidigt talar om att ifall inte vi som har arbete här i landet är beredda att ta ett ansvar nu — för det är fråga om en självrisk för alla som har arbete — så övervältrar man på kommande generationer att klara de här problemen. Det är det som är alternativet.

Fru talman! Karin Söder svarade inte på mina frågor, och hon svarade inte dem som har skrivit på listorna, om regeringen inser att det är människors känsla för rätt och rättfärdighet som ligger bakom aktionerna. Försök inte att undervärdera människors engagemang och insats! Inga sådana förskönande fraser som Karin Söder nu presterade kan heller dölja det faktum att det här förslaget slår särskilt hårt mot människor som har tungt och hårt jobb med dålig arbetsmiljö, med sjukdomar som ofta beror på de dåliga arbetsvillkoren, eller som arbetar på ställen dit man inte får gå, om man lider av minsta sjukdom. Försök inte heller dölja det faktum att det finns alternativ för att spara pengar som vi har redovisat och som inte drabbar människor på det här sättet. Socialdemokratin har ju presenterat ett budgetförslag som ger utrymme för bevarad sjukförsäkring och arbeslöshetsförsäkring liksom värdesäkrade pensioner och som samtidigt ger ett mindre budgetunderskott. Det är på den grundvalen som vi också kan lova att det första vi kommer att göra om vi vinner valet i höst är att återställa tryggheten för dem som är sjuka och arbetslösa, för de gamla och för barnfamiljerna. Vi kan göra det därför att vi har visat att om man är beredd att föra en politik som bygger på rättfärdighet och solidaritet, då kan vi sanera den ekonomi som ni har förstört, utan att låta de svaga grupperna i samhället bära bördorna.
Fru talman! I de här korta replikskiftena har vi inte möjlighet att diskutera den ekonomiska politiken, men jag vill säga att faktum är att de socialdemokratiska alternativen skulle betyda ett ökat budgetunderskott. Jag svarar gärna på frågan om rätt och rättvisa. I allt mitt arbete som socialminister där jag av ekonomiska skäl har tvingats att göra omfördelningar har jag vid varje tillfälle sett till att omfördelningarna gjorts till förmån för de svagaste grupperna. Det gäller t.ex. flerbarnsstödet och den fortsatta utbyggnaden av pensionstillskotten, och det gäller även högriskskyddet när vi tvingades höja avgifterna för läkemedel och sjukbesök. Det finns här en medveten strävan att skapa rättvisa. Också inom det här förslagets ram försöker vi att åstadkomma rättvisa, Birgitta Dahl. Det är riktigt att vi måste tillgodose speciellt de grupper som Birgitta Dahl räknade upp. Därför är det viktigt med tjugodagarsregeln. Därför är det viktigt med borttagandet av fridagsregeln. Men vi skall ha klart för oss en sak, Birgitta Dahl. Hur länge fick centern verka för en likställd pensionsålder för dem som Birgitta Dahl nu säger sig företräda och har företrätt med stor rätt i många avseenden? Det var centern som drev den frågan. Vi verkar alltså lika mycket för rättvisa som socialdemokraterna.
Fru talman! Socialministern har fortfarande inte svarat dem som har skrivit på listorna, om regeringen erkänner att det är en kamp för rätt och rättfärdighet som ligger bakom deras aktioner. Det som Karin Söder försöker svänga sig med är helt enkelt inte sant. Vårt förslag innebär att budgetunderskottet blir mindre, trots att vi klarar att upprätthålla den sociala tryggheten. Den politik som ni har fört under de här åren har lett till att människor med sådana inkomster som Karin Söder och jag har fått skattesänkningar med många tusen kronor om året. Vi drabbas inte av försämringen i sjukförsäkringen. Men de människor som nu kommer att göra det har också fått vidkännas en reallöneförsämring som motsvarar ett par månadslöner. Det är de som har förlorat bostadsbidragen. Det är de som kommer att drabbas av försämringen av pensionerna. Er politik är alltigenom orättfärdig. Vi skall se till att det blir ett slut på den så snart som möjligt, så att vi kan återupprätta folkhemmet.
Fru talman! Vi skall vidmakthålla folkhemmet, Birgitta Dahl. Det gör vi bäst genom att i dag vidta åtgärder som gör att vi bevarar tryggheten för framtiden. Kom ihåg att vi har en stigande andel äldre i vårt samhälle! Det förslag inom sjukförsäkringens ram som vi nu lägger fram innebär, att vi kan sänka sjukförsäkringsavgiften och föra över medel till folkpensionsavgifterna, för att garantera tryggheten för de äldre. Det är besparingar som innebär en ekonomisk självrisk för alla dem som arbetar, och det är alltså fråga om att fördela den på dem som har ett arbete. Vårt förslag innebär också att vi får pengar över för att fortsätta att bygga ut sjukvård och långvård. Det är faktiskt så, Birgitta Dahl, att enligt OECD:s statistik har sedan 1976 andelen som satsas på sjukvård och tillhörande områden i Sverige ökat mer procentuellt i förhållande till BNP än i något annat land som är med i OECD. Det här är sanningen om det som socialdemokraterna kallar social nedrustning.
Fru talman! Det är fantastiskt att höra Karin Söder påstå att den här försämringen skulle kunna komma någon annan utsatt grupp till godo, när det faktiskt är så att det inte finns ett enda förslag om hur ni skall klara utbyggnaden av långvården, sjukvården eller barnomsorgen med de pengar som man här tar in. Det finns inte ett förslag om hur vi skall kunna förbättra pensionerna. Tvärtom har ju regeringen försämrat pensionerna på ett sätt som drabbar både dagens pensionärer och ännu mer dem som i dag står i arbetslivet, dem som också drabbas av försämringen av sjukförsäkringen. Karin Söder talar inte sanning. Försök göra det! Vi kan inte diskutera dessa frågor, om vi inte försöker hålla oss till fakta. Visa på ett enda område där ni har föreslagit förbättringar! Sanningen är ju att de pengar som ni här drar in skall gå till att betala lånen för de privilegier som ni strött ut över de välbeställda.
Fru talman! Sanningen om pensionerna, Birgitta Dahl, är — om vi nu skall ta upp detta — att människor som har folkpension och pensionstillskott fått en realinkomstökning på 18 26 under de år vi haft icke-socialistiska regeringar, realinkomstökningar som inte kommit de yrkesarbetande till del. Däremot har människor med ATP och framför allt de som har den högsta ATP-pensionen på grund av omräkningen fått vidkännas en långsammare inkomstökning än enligt tidigare utveckling. Detta är ett faktum, Birgitta Dahl. För dem som har folkpension och låg eller ingen ATP har det varit en ökning från 43 26 av en normal industriarbetarlön till 55 96. Detta är fakta, som det inte går att bortse från.
Fru talman! Det blir en alltmer utmanande advokatyr. Först använder sig socialministern för att bygga under sitt resonemang av det faktum att löntagarna har fått vidkännas stora realinkomstminskningar under den här tiden. De förbättringar för pensionärerna som skett under dessa år bygger på beslut som fattades under den tid vi hade socialdemokratisk regering i landet. Hade inte de besluten funnits, skulle pensionärerna ha drabbats ännu värre. Men de borgerliga regeringarna har ju också försämrat pensionerna. Det är sanningen. De håller på att förstöra ATP-systemet inför framtiden på ett sätt som hotar inte minst de aktiva i dag. Men redan dagens pensionärer har fått vidkännas försämringar jämfört med hur det skulle ha varit om vi hade haft makten.
Fru talman! Som vanligt tar Birgitta Dahl väldigt stora ord i sin mun. Vi har ändrat index när det gäller basbeloppet med hänsyn till att vi skall kunna klara av åtagandena för framtiden. Om jag är rätt underrättad — och det förnekades inte av Olof Palme när vi träffades i Studio S — pågår det också en diskussion inom socialdemokratin och framför allt inom LO om hur man skall utforma dessa index för framtiden, för att vi skall klara av dessa åtaganden på ett riktigt sätt. Vii centern har hela tiden stått bakom pensionstillskotten. Faktum är att vi nu också fortsätter utbyggnaden av pensionstillskotten. Sanningen är den att vi har gjort gemensamma ansträngningar. Och förhoppningsvis skall vi fortsätta att göra gemensamma ansträngningar för att ta ansvar i nuet och för att vidta åtgärder, som kan kännas obehagliga för ögonblicket, för att lägga en god grund för framtiden — så att våra barn och efterkommande inte skall få en stor börda övervältrad på sig. Till sist — eftersom Birgitta Dahl inte ansåg att jag hade svarat på den första frågan om dessa människors känslor — vill jag säga: Jag sade i inledningen att jag respekterar deras känslor och uppfattning. Men det hade varit mer rättvisande om alternativen hade presenterats samtidigt — då hade kanske uttrycket blivit ett annat. Men därom kan jag inte veta så mycket, eftersom fakta inte har förelegat.
Fru talman! Socialministern talar om att göra gemensam sak. Men vi har inte sett att de borgerliga regeringar som vi haft under de här åren eller centern har velat göra gemensam sak i de här frågorna med något annat än högerkrafterna och de välbeställda. De som har skrivit på dessa listor känner väl till alternativet. De vet att socialdemokratin har ett budgetförslag och en politik som innebär att vi kan garantera tryggheten för de äldre, de sjuka, de arbetslösa, de handikappade och barnfamiljerna. Och vi kan sanera ekonomin därför att vi är beredda att kräva av de verkligt starka i samhället att de — i stället för att åtnjuta de privilegier som de har nu — skall vara de som får bidra allra mest när vi skall arbeta oss ur krisen, både med arbete och med att betala skatter och göra rätt för sig i folkhemmet.
Fru talman! Mot det sista har jag absolut ingenting att invända. Och det är också någonting som präglar sjukförsäkringsförslaget — att de som har de högsta ersättningarna också skall avstå mest. Det är mycket viktigt att konstatera det i detta sammanhang. När det sedan gäller skattereformen framöver är vi överens. Och i övrigt är det en oerhörd mängd av de förslag — jag kan inte säga antalet just nu — som harlagts på riksdagens bord och antagits under de senaste åren som är ägnade att komma åt de människor som undandrar sig skyldigheter gentemot samhället. Vidare: Man kan gå tillbaka i tiden och se hur kapitalägare och aktieägare också under socialdemokratiska regeringsperioder gjort utomordentligt goda vinster, vilket de har gjort under en period nu. Det är någonting som finns med i ett samhälle med marknadsekonomi. Men visst är det så, Birgitta Dahl, att de som är privilegierade skall betala för sig och solidariskt ställa upp för de svaga.
Fru talman! Det är inte de vackra orden utan handlingarna som räknas. Och det har övertygande visats av alla remissinstanser och alla sakkunniga utom Svenska arbetsgivareföreningen att de som kommer att drabbas av sjukförsäkringsförslaget är de som har de tunga och hälsofarliga jobben, de som ofta är sjuka och de som har låga löner. Det är dessa som kommer att få bära bördan. Det finns inga förskönande fraser som kan dölja detta faktum. Jag vill också påminna om att när vi för tre veckor sedan röstade om den ekonomiska politiken, röstade både centern och folkpartiet emot de förslag som vi framställde när det gällde att bekämpa skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Därför kan ni inte säga att ni i handling har gjort vad ni borde göra på det området.
Fru talman! Det är möjligt att ni inom socialdemokratin på den punkten vill göra mer än vad regeringen har gjort nu, men faktum är att det var oerhört mycket ogjort när den första regeringen Fälldin tillträdde, och det var det jag ville visa. Som avslutning på den här debatten, som skulle handla om sjukförsäkringsförslaget, vill jag uppmana Birgitta Dahl att titta på hur det ser ut i dag. Jämför med det förslag som nu är framlagt! Studera vad borttagandet av fridagsregeln betyder för den som har ett tungt jobb i förhållande till det som gäller nu! Se på vad tjugodagarsregeln betyder för den som ofta måste vara borta därför att han har ett tungt arbete! Titta på vad fridagsregelns borttagande betyder för de deltidsarbetande kvinnorna och finn att det här är ett förslag som också fördelar riskerna på de många på ett så rättvist sätt som möjligt, med tanke på att sjukförsäkringen i dag ger olika ersättning, beroende på vilka inkomster man har. Ju mindre man tjänar, desto mindre har man i sjukpenning, det är ju ett faktum.
Fru talman! Det är just vid studier av hur det här förslaget kommer att utfalla som det så övertygande har visat sig att de som får betala mest för sin frånvaro ofta är de som är sjuklediga på grund av sjukdomar beroende på arbetsmiljön —t.ex. astma, allergier, migrän och dåliga ryggar — eller kvinnor som måste stanna hemma på grund av menstruation och sådant. Det kommer att bli mycket dyrt för dem att betala för regeringens förstörda ekonomi. Men vi skall se till att det blir en socialdemokratisk valseger. Vi skall riva upp beslutet — om riksdagen fattar beslut enligt det här förslaget i vår. Då behöver det heller aldrig bli verklighet för de många människor som i dag känner sig hotade och otrygga på grund av regeringens förslag.

Fru talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig om jag anser att socialstyrelsens anvisningar för sättet att beräkna behovet av barnomsorg kommer att medföra att ett tillfredsställande underlag tas fram för politiska beslut angående den fortsatta utbyggnaden av kommunala daghemsplatser. Enligt socialtjänstlagen skall det i varje kommun finnas en plan för förskoleoch fritidshemsverksamheten. Planen, som är rullande, skall avse en period av minst fem år. I lagen stadgas vidare att varje kommun genom en planmässig utbyggnad av förskoleoch fritidshemsverksamheten skall sörja för att de barn som har föräldrar som arbetar eller studerar eller av andra skäl behöver det skall få del av kommunens barnomsorg. I socialtjänstförordningen finns bestämmelser om att planen skall redovisa behovet av förskolor, familjedaghem, fritidshem och andra förskoleoch fritidshemsverksamheter. I förordningen föreskrivs också att planen skall ges in till länsstyrelsen, som också vidarebefordrar en kopia till socialstyrelsen. Socialstyrelsen sammanställer dessa planer för hela landet. Socialstyrelsen ger varje år ut en vägledning inför planeringsarbetet. Den senaste gavs ut vid årsskiftet och skall ge ledning för arbetet med barnomsorgsplanen för åren 1983-1987. Planen har således två huvudsyften, dels att redovisa det totala behovet av barnomsorg i kommunen, dels att redovisa tillgången till och den planerade utbyggnaden av kommunal barnomsorg. Jag vill understryka att planerna i första hand är ett instrument för kommunens egen planering av barnomsorgen. Den sammanställning som socialstyrelsen gör möjliggör vissa jämförelser mellan kommunerna, men syftar i första hand till att bilda underlag för statliga beslut när det gäller dimensioneringen av utbildning och beräkningar av medelsbehov för statsbidragsgivning och långivning. Anita Bråkenhielms interpellation aktualiserar emellertid i första hand frågan om behovet av kommunal barnomsorg är liktydigt med efterfrågan på kommunal barnomsorg. Jag vill då först konstatera att riksdagen genom beslut i skilda sammanhang preciserat de grupper av barn som generellt sett har behov av någon form av barnomsorg utanför hemmet. Det är dels barn i åldern 0-12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, dels samtliga sexåringar inkl. vissa femåringar i glesbygd samt vissa äldre barn vilkas skolgång har uppskjutits, dels barn som av olika skäl bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling. Socialstyrelsen har i sin vägledning för kommunernas barnomsorgsplanering utarbetat modeller för behovsberäkningarna. Utgångspunkten är därvid tillgänglig offentlig statistik. Planen är emellertid också en prognos för framtiden. Hänsyn måste därför vid behovsberäkningarna tas till bl.a. arbetsmarknadsutvecklingen. Socialstyrelsen pekar också på att hänsyn måste tas till att vissa förvärvsarbetande föräldrar är dagbarnvårdare och att barn med en förvärvsarbetande mor ibland har en far som är hemarbetande. Samtidigt pekar man på det dolda behov av barnomsorg som finns hos föräldrar som önskar och kan ta ett ledigt förvärvsarbete, om de får barnomsorgsplats. I verkligheten föreligger det ofta en bristande överensstämmelse mellan det på detta sätt framräknade behovet av barnomsorg och den faktiska efterfrågan. Denna beror självfallet på att vissa föräldrar ordnar barnomsorgen på annat sätt. Storleken på denna grupp är svårare att fastställa och beräknas oftast utifrån tidigare erfarenheter och utifrån hur många som står i kö. För att få en mer realistisk bild av den faktiska efterfrågan på barnomsorg föreslog planeringsgruppen för barnomsorg år 1979 att särskilda efterfrågeundersökningar borde göras som ett komplement till behovsberäkningarna i barnomsorgsplanerna. En sådan genomfördes år 1980. Undersökningen gav en klar bild av det aktuella behovet såväl i enskilda kommuner som i landet som helhet. En ny sådan undersökning kommer att göras under perioden november 1982-januari 1983 och blir tillgänglig våren 1983. Jag vill vidare erinra om att riksdagen nyligen i samband med behandlingen av barnomsorgspropositionen uttalade sig för en översyn av socialstyrelsens anvisningar för behovsberäkningarna. Regeringen uppdrog den 17 december förra året åt socialstyrelsen att göra en sådan översyn. Det är min förhoppning att denna översyn skall leda till en bättre överensstämmelse mellan behovsberäkningarna och den faktiska efterfrågan.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret, som var långt och utförligt. Det hade framför allt på slutet direkt beröring med min interpellation. Socialministern sade: ”TI verkligheten föreligger det ofta en bristande överensstämmelse mellan det på detta sätt framräknade behovet av barnomsorg och den faktiska efterfrågan. Denna beror självfallet på att vissa föräldrar ordnar barnomsorgen på annat sätt.” Den kommun jag har fått siffror ifrån är en medelstor, industrialiserad kommun med för nuvarande förhållanden ovanligt god tillgång på arbetstillfällen och hög förvärvsfrekvens. Den avviker kanske något från genomsnittet i så mån att där finns ett ovanligt lågt antal högutbildade människor, och högutbildade efterfrågar ju enligt annan statistik kommunal barnomsorg i större utsträckning än andra grupper. Den blankett som kommunen åläggs av socialstyrelsen att fylla i visar för den här kommunen att 44 96 av antalet barn under sex år till förvärvsarbetande föräldrar behöver kommunal barntillsyn. I själva verket har i kommunens befintliga daghem inte någon gång inskrivningsprocenten varit högre än 60 och närvaroprocenten högre än 50. Kommunen har nyligen stängt en daghemsavdelning på grund av bristande efterfrågan. Detta beror kanske på de geografiska förhållandena. Det finns föräldrar som av geografiska, privata eller andra skäl väljer att ordna sin barnomsorg på annat sätt än genom kommunen. Det som den här sammanställningen bortser ifrån är just den gruppen. Det ligger också uppenbarligen i linje med den familjepolitik som centern just nu bedriver i riksdagen — litet egendomligt i form av reservationer mot riksdagsbeslut grundade på propositioner från den regering där centern innehar socialministerposten. Den familjepolitik som centern f. n. tycks bedriva vill uppenbarligen ta hänsyn till dem som själva väljer att stanna hemma och vårda sina barn men icke till dem som väljer förvärvsarbete och samtidigt vill ordna sin barnomsorg på något sätt som avviker från den vanliga kommunala planen. I samband med riksdagsbeslutet i höstas om barnomsorgen uttalade sig riksdagen för, som socialministern sade i svaret, att socialstyrelsen bör se över sina normer för uppgifter om behovsberäkning. Detta beslut innebar bifall till en moderat motion av Rolf Dahlberg m.fl. I motionen pekades bl.a. på en sådan omständighet som att man i behovsunderlaget räknar in samtliga barn i åldern 0-1 år. Det kan kanske ifrågasättas om inte åtminstone de som är under 6 månader skall räknas bort ur underlaget. Regeringen har uppenbarligen gjort sitt i och med att socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en översyn. Socialstyrelsen har dock tydligen inte gjort den, utan har fram till den 31 mars 1982 samlat in uppgifter från samtliga kommuner på det gamla sättet. Siffrorna är uppenbarligen missvisande. Man kan invända att kommunerna själva känner till de omständigheter som gör att hänsyn inte behöver tas till siffrorna, men socialstyrelsen kan inte känna till dem, eftersom blanketterna inte ger någon möjlighet att lämna de kompletterande uppgifter som behövs. För den rikspolitiska debatten har de här siffrorna stor betydelse, och det är allvarligt att de är missvisande, bl.a. därför att intresset kan dras bort från det verkliga behovet i de kommuner där detta i stort sett överensstämmer med angivna siffror. Även deras siffror kan komma att misstros. Samtidigt kan den bild man får av den totala efterfrågan vara felaktig i förhållande till viktiga prioriteringar på andra samhällsområden, t.ex. äldreomsorgen. Det skall göras en bättre kartläggning under tiden november 1982-januari 1983, och det är tillfredsställande. Men man kan då ställa frågan: Vad skall de siffror som nu har samlats in över huvud taget användas till, och vad är meningen med att irritera kommunera med att begära in ett sådant här underlag som man vet kommer att ge en felaktig bild?
Fru talman! Jag tror inte att Anita Bråkenhielm och jag har särskilt delade meningar om behovet av en översyn för att få fram ett bra underlag, som bygger på de faktiska behoven ute i kommunerna. Min syn på detta framgick också av mitt svar. Att det nu har blivit ett glapp i socialstyrelsens arbete beror på att man inte hunnit göra översynen färdig och att man, enligt det ansvar man har, skall göra sådana här sammanställningar varje år — och det gör man nu enligt de gamla reglerna.

Det är viktigt för att man inte skall göra sådana typer av felinvesteringar som dem Anita Bråkenhielm här nämnde.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, som jag tycker var lugnande. Jag vill bara till slut uttrycka förhoppningen att den enkät som socialstyrelsen just nu samlar in över huvud taget inte kommer att användas.

Herr talman! Sture Palm har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ändring av lagen om rikets indelning i kommuner, så att beslut om större indelningsändringar måste fattas senast tolv månader före ikraftträdandet. När riksdagen år 1979 beslutade om den nu gällande indelningslagen, förlängdes minsta tidsfristen mellan regeringens beslut om indelningsändring och ikraftträdandet från åtta månader till ett år. Ett motiv för detta var att de berörda kommunerna skulle ges bättre möjligheter än tidigare att på ett tillfredsställande sätt genomföra planeringsoch budgetarbetet. Möjlighet att göra undantag från tidsfristen om ett år övervägdes av indelningslagskommittén, vars förslag låg till grund för den nya indelningslagen. I sitt betänkande Ny indelningslag för kommuner, landstingskommuner och församlingar framhöll kommittén att undantagsbestämmelsen bör kunna användas, om indelningsutredningen har försenats därför att den har behövts kompletteras på ett sätt som inte varit möjligt att förutse. Kommittén anförde särskilt att avsikten med bestämmelsen inte är att den skall utnyttjas rutinmässigt i fall då utredningen dragit ut på tiden. I regeringens proposition . De beslut som regeringen hittills har fattat med stöd av den nya indelningslagen har meddelats de berörda kommunerna senast ett år före indelningsändringens ikraftträdande. Jag är väl medveten om att en kortare tidsfrist medför problem för såväl kommunerna som de statliga myndigheterna. Den undantagsmöjlighet som lagstiftningen ger bör därför tillämpas restriktivt. De motiv för undantagsregeln som fanns när riksdagen för tre år sedan tog ställning i frågan är enligt min mening alltjämt giltiga. Jag är därför inte beredd att nu ta initiativ till någon ändring av indelningslagen på det sätt som Sture Palm föreslår.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag har ställt denna fråga är den osäkerhet som har spritt sig under senare år beträffande tillämpningen av den kommunala indelningslagens bestämmelser. Jag har begränsat frågan till de bestämmelser i lagen som föreskriver att Nr 117 beslut skall meddelas senast ett år innan eventuella ändringar skall träda i kraft. Till detta har lagts undantagsbestämmelsen att om ”det finns synnerliga skäl” kan tiden nedbringas till åtta månader. Det är denna undantagsregel — i de fall den tillämpas — som enligt min mening kan sätta den fria debatten och opinionsbildningen ur spel. Att den fria debatten är demokratins livsluft är en uppfattning som inte heller kommunministern brukar vara sen att framhålla. I mitt eget län har uppbrytningen av vissa kommungränser väckt stor förundran, och just nu är det en kommunindelning som berör Sigtuna kommun som har ställt frågan på sin spets. En liten minoritet — som uppenbarligen kämpar energiskt för ett segregerat samhälle — har drivit kravet på en delning av den relativt lilla Sigtuna kommun utan att ha fått stöd av någon betydelsefull remissinstans. Senast har kammarkollegiet i ett utförligt remissvar tagit klart avstånd från tanken på en delning av kommunen. Man anför både administrativa och ekonomiska synpunkter och framhåller att en delning får klart negativa effekter för såväl staten som kommuninvånarna. Ett verkligt tungt vägande skäl är besparingssynpunkten, som nu spelar så stor roll för såväl regering som kommuner. En tillämpning av den undantagsregel som jag har omnämnt, utan att kommunfullmäktige och länsorganens uppfattning beaktas, skulle framstå som helt obegriplig och skapa stor förvirring. Som exempel kan nämnas att de lokala partiorganisationerna till stor del har slutfört valförberedelserna och genomfört nomineringarna för att möta en ny treårig mandatperiod i en odelad kommun. Personligen är jag lika oförstående till en delning som de nämnda remissinstanserna, men skulle olyckan ändå vara framme, blir den inte mindre av att frågan kastas in mitt i en nyligen påbörjad valrörelse. Herr talman! Principiellt anser jag att en undantagsbestämmelse som ger möjlighet till delning av en kommunal enhet med åtta månaders varsel har visat sig vara mycket olämplig. Det sämsta som kan hända är att medborgarna känner sig utsatta för politisk överrumpling. Den risken är stor med tillämpningen av denna bestämmelse. Tilltron till demokratin far mycket illa om inte medborgarna ges möjlighet till information, debatt och tillräckligt rådrum för sådana beslut. Nu säger kommunministern i sitt svar att han är medveten om de problem som kan uppkomma och att undantagsregeln är avsedd att tillämpas med stor restriktivitet. Skall detta svar tolkas så, herr kommunminister, att statsrådet kommer att visa denna restriktivitet i det aktuella fallet Sigtuna?
Herr talman! Jag skall självfallet inte gå in på ett enskilt förvaltningsärende — det är både felaktigt och omöjligt att göra det nu. Jag vill bara upprepa att det är viktigt att beslut om delning föregås av en djup och intensiv diskussion, så att det ur den utkristalliseras förslag i ena eller andra riktningen. 167 Jag vill understryka vad jag sade i mitt svar, dvs. att det inte är meningen att undantagsregeln skall tillämpas rutinmässigt. Om man skall fatta ett delningsbeslut senare än ett år före den aktuella tidpunkten skall det föreligga synnerliga skäl.
Herr talman! Jag finner svaret relativt lugnande. Undantagsregeln skall tydligen användas med stor restriktivitet i detta fall. Jag företräder här mina många valmän i denna trakt som har uttalat stark oro för att beslut om delning skulle fattas med stor brådska och med brist på rådrum.
Herr talman! För att ytterligare förtydliga problemställningen när det gäller vad som föreskrivs i indelningslagen vill jag bara erinra om att de tidigare besluten om delningar i Motala och Åsele fattades mindre än ett år före den aktuella tidpunkten. Vid de samtal och utvärderingar som har skett i de fallen framkom att det administrativt inte mötte några hinder, fastän delningsbesluten kom så sent som tio resp. åtta månader i förväg. Jag vill dock understryka att ett år är en lämplig tid i detta sammanhang. Det har t.o.m. sagts att ett beslut inte bör komma tidigare än ett år i förväg, för det skapar oro och föranleder diskussioner. Jag vill med detta bara precisera mig och säga att det finns uppfattningar som väl överensstämmer med vad lagen föreskriver.

Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att rädda sysselsättningen vid Junex i Huskvarna. Bakgrunden till frågan är att Junex i Huskvarna AB, som tillverkat herrytterrockar i poplin och haft omkring 70 anställda, på egen begäran försattes i konkurs den 22 mars 1982. Det ankommer nu på konkursförvaltaren att utreda konkursboets ställning och att med beaktande av borgenärernas bästa finna en lämplig lösning. En fråga som kan uppkomma i detta sammanhang är om det finns förutsättningar att mera långsiktigt driva verksamheten vidare i någon form. Det är ännu för tidigt att säga vad konkursförvaltarens utredningsarbete kan leda till. Några särskilda åtgärder från regeringens sida är f. n. inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Inledningsvis vill jag säga att det mot bakgrund av att krisen inom tekoindustrin har fördjupats under de senaste två åren och att riksdagen för ungefär ett år sedan beslöt ändra målet för försörjningsberedskap och produktionsvolym till att utgöra riktmärke kanske inte är så märkligt, om konfektionsföretagen är försiktiga med utökade åtaganden. Detta har alltså resulterat i konkurs vid Junex. Att målet för produktionsvolymen ändrats till att utgöra ett riktmärke måste ju ha en innebörd. Vilken? Det ges inte något direkt svar på det i den nu föreliggande propositionen 1981/82:148. Resonemangen i den måste snarare uppfattas som ett försök att ytterligare avlägsna oss från tidigare fastlagd målsättning. Jag vill mot den bakgrunden peka på den känsla av osäkerhet inför framtiden som finns bland många anställda inom tekoindustrin, och då främst bland det 70-tal anställda som finns vid Junex. Min fråga gällde vilka åtgärder regeringen planerar för att rädda sysselsättningen vid Junex efter den uppkomna situationen, och jag har fått svaret att regeringen inte f. n. planerar några särskilda åtgärder. Jag hade hoppats att jag skulle ha kunnat få någon form av löfte med mig. Konkursförvaltaren försöker f. n. finna en ny köpare till företaget. Om han lyckas med detta, måste det bli fråga om en rekonstruktion av Junex, och det är också vad samtliga anställda hoppas på. Om man får en ny köpare till företaget, blir man naturligtvis i behov av ett starkt statligt stöd för att klara en rekonstruktion. Jag skulle därför gärna vilja ha ett löfte från industriministern om att regeringen i en sådan situation är beredd att välvilligt bedöma Junex i Huskvarna och att stödja en fortsatt sysselsättning där.
Herr talman! Som Ingegerd Elm vet är regeringens möjligheter att inskrida sedan konkursprocessen är ett faktum ytterligt begränsade. Konkurslagen medger inte att utomstående intressenter går in i ett konkursbo. Konkursförvaltaren tillsammans med intressenterna måste klara ut konkursboets situation. Jag vill därför inte säga vad som kan komma att hända i fortsättningen. Jag vill bara meddela att vi från regeringens sida var beredda att ställa upp med en statlig garanti på 2,1 milj.kr. och föreslog att bolagets bank skulle ställa upp med 600 000 kr., för att man skulle klara det akuta likviditetsbehovet. Så skedde också — banken förklarade sig beredd att ställa upp med sin del av åtagandet. Sedan begärde företagsledningen konkurs för företaget. Motiven för detta är något dunkla. Det är vad som kan sägas för dagen.
Herr talman! Det är riktigt att man först fick avslag från industriverket. Sedermera gav regeringen ett löfte om kreditgaranti. Men det var just det otillräckliga i det beslutet i förbund med det förbehåll som fanns som gjorde att företagsägaren i den situationen inte vågade anta erbjudandet utan begärde sig själv i konkurs. Jag läser i proposition 148 att man inom industriverket utöver övrigt utredningsmaterial också gjort en studie där man redovisar en samhällsekonomisk analys när det gäller företag som tillverkar kostymer, kavajer och överrockar, dvs. tung herrkonfektion. Dit räknas också Junex. Man skriver att enligt de beräkningar som gjorts för vart och ett av de ingående företagen ger samtliga ett högre samhällsekonomiskt bidrag om de fortsätter sin drift än om de läggs ned. Detta vittnar väl om att en nedläggning av Junex såväl för stat och kommun som för de anställda kommer att kosta mer än en fortsatt drift. Min fråga gällde om regeringen, efter det att man klarat en rekonstruktion, är villig att ställa upp och stödja det nya företaget.

Herr talman! Einar Larsson har frågat mig om min uppfattning angående lämpligheten av att Landskrona Finans etablerar sig inom fjäderfäbranschen. Landskrona Finans skall enligt sin bolagsordning medverka i finansiering av företag som bedriver eller avser bedriva verksamhet i Landskrona och Svalövs kommuner genom att lämna krediter och/eller garantier. I vissa fall kan aktier förvärvas eller lokaler hyras ut. Enligt de föreskrifter som regeringen har fastställt för användningen av de medel som staten har ställt till bolagets förfogande får medlen användas endast för verksamhet som är eller bedöms kunna bli företagsekonomiskt lönsam. Det ankommer på Landskrona Finans att besluta vilka projekt som skall finansieras av bolaget. Enligt vad jag har erfarit bedömer Landskrona Finans att projektet är lönsamt trots den överkapacitet som råder på fjäderfämarknaden. Bolaget har därför beslutat att tillsammans med andra kreditgivare medverka i projektet. Lånen från bolaget lämnas på marknadsmässiga villkor.

Herr talman! Jag ber att till industriministern få framföra mitt tack för svaret på min fråga. Den svenska livsmedelsbranschen har i mycket stor utsträckning fått klara omställningarna på egen hand. Den klarar dem också någorlunda — även om det ibland är med stora besvärligheter — kanske tack vare att de lantbrukskooperativa organisationerna har försökt ha en planering i sin verksamhet, hålla ett grepp om produktion och konsumtion. Vi är naturligtvis i Kristianstads län mycket oroliga över de planer som vi hört talas om, att Landskrona Finans tänker åstadkomma en överetablering inom fjäderfäslakteribranschen. Företaget har till industridepartementet uppgivit att verksamheten skulle vara lönsam. Jag måste säga att det kanske kan fungera inom livsmedelsbranschen nu, inom lantbrukskooperationens ram, tack vare den planering som jag antydde. Men om man plötsligt får en kraftig överetablering — vilket helt självklart blir fallet om den här etableringen kommer till stånd — då vill jag fråga: Lönsam på vems bekostnad? Då är det någon annan som måste betala. I så fall blir anläggningar som nu är i gång och fungerar nedläggningshotade, och därefter får staten ta hand om dem som blir arbetslösa. Vissa delar av denna bransch är uppbyggda med ganska kraftiga lokaliseringsbidrag, och jag tycker att det i ett sådant här sammanhang är mycket värdefullt om den ena handen vet vad den andra redan har gjort. Jag har fått ett korrekt svar av statsrådet. Han har dock inte riktigt svarat på vad han tycker om lämpligheten av denna etablering.
Herr talman! Jag tycker att jordbruksutskottets värderade ordförande har ställt en mycket viktig fråga när han frågat på vems bekostnad som lönsamheten nås. Jag vill utveckla den kompletterande frågeställningen och ge ett svar beträffande min åsikt: Det är självfallet inte lämpligt att med statliga medel flytta arbetslöshet. Jag har inga möjligheter att inskrida och ge omdömen om enskilda företags göranden och låtanden — det må gälla statsfinansierade eller andra. Men som svar på frågan måste jag säga att jag icke finner det lämligt att man med statliga medel går in i överetablerade branscher och i realiteten löper risk att flytta arbetslöshet.

Herr talman! Jag ber verkligen att få tacka statsrådet för det kompletterande svaret. Jag kan då bara uttrycka den förhoppningen att det även inom Landskrona Finans finns så pass förståndigt folk att man tar detta som ett gott råd.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om ett företag som beviljats glesbygdsstöd har rätt att dessutom få sysselsättningsstöd. Sysselsättningsstödet utgör en del av det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Sysselsättningsstöd utgår till företag för verksamheter inom stödområdena 4, 5 och 6 som är stödberättigade enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd. Sysselsättningsstödet har en mer generell karaktär än övriga regionalpolitiska stödformer. Sålunda görs en närmare prövning av de ekonomiska förutsättningarna m.m. för verksamheten endast vid ansökningar om förstaårsstöd för mer än tio årsarbetskrafter. Glesbygdsstödet, som utgår enligt förordningen om statligt stöd till glesbygd, är avsett att utgöra ett komplement till bl.a. det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Glesbygdsstöd i form av bl.a. stöd till sysselsättningsfrämjande åtgärder vid företag i glesbygder får enligt nuvarande bestämmelser därför inte lämnas om verksamheten bedöms kunna bli föremål för stöd enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd. Den omständigheten att ett företag beviljats glesbygdsstöd trots att verksamheten måste bedömas som stödberättigad för regionalpolitiskt stöd behöver dock inte utesluta att företaget kan få sysselsättningsstöd om det uppfyller övriga bestämmelser för denna stödform.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, ett svar som jag tolkar mycket positivt. Jag undrar om svaret helt enkelt innebär den här uppmaningen: Ansök om sysselsättningsstöd på nytt, då är hindren borta! Anledningen till min fråga är, som jag redan har angivit, ett aktuellt fall i Tåsjö i Jämtlands län. Några personer har där bildat ett eget bolag, Tåsjö Trä, samt sökt och fått glesbygdsstöd — 225 000 kr., vilket är det högsta belopp man kan få genom den stödformen. När man sedan sökte sysselsättningsstöd för att utveckla sin verksamhet, dvs. skapa fler arbetstillfällen i ett område där sådana initiativ är efterlängtade och behövliga, sade länsarbetsnämnden nej till kombinationen glesbygdsstöd-sysselsättningsstöd. Detta beslut har nu överklagats hos AMS. Enligt min mening hade länsarbetsnämnden med en välvillig tolkning av nuvarande bestämmelser ändå kunnat säga ja till anhållan om sysselsättningsstöd. Såvitt jag förstår, delar industriministern min uppfattning. Hade bolaget sökt lokaliseringsstöd först, hade aldrig tvekan uppstått huruvida sysselsättningsstöd skulle kunna ges dessutom. Det resultat som kan uppstå under rådande förhållanden sporrar knappast någon att starta eget för att skapa sysselsättning åt folk. Det är naturligtvis viktigt att det företag i Tåsjö som jag har tagit som exempel uppmuntras och inte genom byråkratisk krångel och en tolkning av bestämmelserna som förefaller litet lotteribetonad blir utlämnat till eventuell avveckling, innebärande att människorna hänvisas till en plats i arbetslöshetskön. Jag tycker dock att det svar jag har fått på min fråga är klart positivt och bådar gott för framtiden. Men det verkar som om författningar och bestämmelser inte kan vara nog tydliga för att statliga myndigheter på olika plan skall våga sig på tolkningar som är till förmån för den ärendet gäller.
Herr talman! Jag tror att Stina Eliasson i sista delen av sitt anförande trycker på en mycket väsentlig sak. Myndigheterna bör se till ändamålet med insatserna och inte hänge sig till överdriven bokstavstolkning och byråkrati. Jag kan inte kommentera det aktuella ärendet, som Stina Eliasson förstår, eftersom det tydligen är föremål för ytterligare behandling. Men jag vill påpeka att i den proposition om program för regional utveckling och ökad resurshushållning, som riksdagen nu har under behandling, har vi föreslagit vissa preciseringar av förhållandet mellan det regionalpolitiska stödet till näringslivet och glesbygdsstödet. Begreppet glesbygd preciseras där närmare, och dessutom slås fast att det regionalpolitiska stödet bör prövas i första hand. Detta har vi gjort för att underlätta för myndigheten att bedöma när olika stödformer skall användas. Tyvärr har det alltså varit nödvändigt med den preciseringen i fall där fantasi och känsla annars skulle ha kunnat räcka.
Herr talman! Det är klart att jag har full förståelse för att industriministern inte kan gå in på det aktuella fallet. Men jag lyssnar in i svaret att industriministern är beredd att ändra oklarheterna i bestämmelserna så att situationer liknande den som Tåsjö Trä har råkat i inte uppkommer. Därmed är jag nöjd för dagen i varje fall.

Herr talman! Thorsten Larsson har frågat mig dels om jag anser det vara möjligt att ge nyttjanderättsdivisionen inom domänverket en fristående ställning, dels vilka principer som bör gälla för arrendeprissättningen på domänverkets jordbruksarrenden. I samband med att domänverkets femårsplan för åren 1980-1984 arbetats fram, övervägdes även vissa organisatoriska förändringar inom verket. Division nyttjanderätter har f. n. en omsättning på drygt 80 milj.kr., motsvarande ca 5 96 av domänverkets totala omsättning. Drygt en tredjedel av divisionens omsättning faller på jordbruksarrenden. Bland övrig verksamhet ingår bl.a. uthyrning av permanentoch fritidsbostäder, markarrenden m.m. Divisionen svarar för att den mark inom domänfonden som inte används för skogsbruk kommer till en ändamålsenlig användning. De olika nyttjanderättsobjekten finns ofta inom de s.k. kronoparkerna, dvs. den skogsmark som domänverket förvaltar. Detta gäller t.ex. för bostäder, materialtäkter och markarrenden. Det gäller också för många arrendejordbruk. Andra arrendejordbruk ingår i kronoegendomar där jordbruksinnehavet är mer framträdande. Även i dessa fall finns dock på egendomarna inte sällan skog som brukas integrerat med domänverkets övriga skogar. Enligt vad jag har inhämtat är kontakterna i den löpande förvaltningen mellan nyttjanderättsdivisionen och reviren inom verkets skogsregioner täta. Med hänsyn härtill och till det nära sambandet mellan divisionens verksamhet och domänverket i övrigt bedömer jag f. n. ett utbrytande av divisionen som helhet från verket som olämpligt. Jag vill i sammanhanget framhålla att domänverket under senare år genomgått en decentraliseringsprocess, som bl.a. resulterat i en mer självständig ställning för nyttjanderättsdivisionen och regionerna. När det gäller domänverkets jordbruksmark vill jag nämna att en speciell översyn av fastighetsinnehavet f. n. pågår inom verket i syfte att omstrukturera innehavet av sådan mark. Enligt vad jag inhämtat kan följden av detta bli att verket i ökad utsträckning säljer ut jordbruksmark. Vad gäller principerna för domänverkets arrendeprissättning vill jag erinra om att frågan om prissättning av jordbruksarrenden behandlas i 9 kap. jordabalken. Reglerna, som självfallet gäller även domänverket, innebär bl.a. att det vid upplåtelse av arrende till ny arrendator råder avtalsfrihet i fråga om arrendeavgiftens storlek. Vid förlängning av ett arrendeavtal gäller som huvudregel att arrendeavgiften skall utgå med skäligt belopp. Denna regel har genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1979 kompletterats med en bestämmelse av innebörd att, om jordägaren och arrendatorn inte kan enas om avgiftens storlek, denna skall bestämmas så att den kan antas motsvara arrendeställets avkastningsförmåga, avtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. Vad gäller domänverkets arrendenivåer tillämpar verket, enligt vad jag inhämtat, den grundprincipen att arrendeavgiften skall vara rimlig i förhållande till arrendeställets avkastningsförmåga. Interpellanten hänvisar i sin fråga till en mening i nyttjanderättsdivisionens årsredogörelse för år 1980, där uttrycket ”marknadsanpassad arrendenivå” förekommer. Enligt vad jag inhämtat skall uttrycket inte tolkas på annat sätt än att domänverkets ambition är att uppnå skäliga avgifter, med beaktande i första hand av avkastningsförmågan. Arrendeavgifter bedömda på detta sätt kan enligt verket i ett långsiktigt perspektiv betraktas som marknadsanpassade. Domänverket har emellertid nu framfört att verkets uttryck i årsredogörelsen är mindre väl valt, med hänsyn till det sätt på vilket begreppet ”marknad” har använts i bl.a. förarbetena till nämnda lagändring.

Herr talman! Jag tackar industriminister Åsling för det intressanta svaret på min interpellation. Den första frågan var, som framgick av interpellationen, föranledd av den ganska intensiva debatten i massmedia om en eventuell sammanläggning av ASSI och domänverket. Division nyttjanderätter har i interpellationssvaret angetts svara för endast 5 90 av domänverkets totala omsättning. Det var egentligen mot bakgrund av den tidigare nämnda sammanläggningen av domänverket och ASSI som man kunde befara att denna speciellt inriktade, men mycket lilla, division nyttjanderätter skulle så att säga drunkna i den stora sammanlagda enheten. Många av arrendeintressenterna hyste nog de farhågorna. Samtidigt ser vi att divisionen med sina 80 miljoner i omsättning klarar sig gott såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Statsrådet konstaterar dock att f.n. är ett utbrytande av divisionen olämpligt och hänvisar till den decentraliseringsprocess som under senare år gett divisionen en självständig ställning. Därtill kommer synpunkten att en omstrukturering av fastighetsinnehavet kan resultera i att verket i ökad utsträckning säljer jordbruksmark. Mot den bakgrunden och i nuvarande läge kan jag dela statsrådets uppfattning. Jag vill dock tillägga att omstruktureringen av jordbruksmark bör ske i samförstånd med berörda arrendatorer. Jag vill också erinra om att det nu remitterade betänkandet från arrendelagskommittén som lagförslag upptar en viss förköpsrätt för den som arrenderar arrendefastigheten. Kommittén var enhällig. Den andra frågan — inte minst viktig — om principerna för domänverkets arrendeprissättning föranleddes av att division nyttjanderätter i årsberättelsen uttryckt att målet för prissättning skulle vara en ”marknadsanpassad” arrendenivå. I interpellationssvaret har emellertid angetts att verket framfört att det citerade uttrycket varit ”mindre väl valt”. Svaret bekräftar också att ”domänverkets ambition är att uppnå skäliga avgifter med beaktande i första hand av avkastningsförmågan”. Jag skulle ha kunnat nöja mig med det anförda som kommentar till interpellationssvaret och konstatera att man nu har observerat att vi har en gällande lag, som innebär att hänsyn tas till arrendeställets avkastning. Men jag vill ändå, herr talman, göra ytterligare en kommentar i detta sammanhang. När arrendelagskommittén blev tillsatt 1975 var motivet att arrendatorns besittningsskydd hade urholkats genom att arrendemarknaden kännetecknades av en bristsituation. Detta innebar en så uppskruvad prissättning att arrendatorn i många fall inte kunde stanna kvar trots att han hade rätt därtill. I stället för marknadsbegreppet infördes således begreppet ”avkastningsförmåga” i arrendelagstiftningen just för att stärka arrendatorernas skydd till hem och näring. Lagändringen innebär att avkastningsförmågan på arrendestället skall vara vägledande vid prissättningen, även om, som det riktigt nog anges i interpellationssvaret, detta endast gäller vid förlängning av arrendeavtal. Vad beträffar utarrendering till ny arrendator ansåg lagstiftarna att det, på grund av det svårkontrollerade i det enstaka fallet, var klokast att avstå från lagstiftning. Detta utesluter dock inte det angelägna i att även tillämpa avkastningsvärdet som riktmärke när jordägaren placerar in en ny arrendator. Herr talman! Särskilt angeläget är det att de publika jordägarna, exempelvis kronan och kyrkan, tillämpar avkastningsvärdet också vid utarrendering till ny arrendator. Därvid uppnås ett stabilare förhållande och vederbörande kan, som det kallas på lantbruksnämndsspråk, ha utsikt att på rimliga villkor kunna genomföra sitt åtagande. Det är ur den synpunkten som det i rådande bristläge är förkastligt att vid nyutarrendering använda anbudsförfarande. Det vore intressant att veta huruvida domänverket och statsrådet finner det förenligt med stabilitet och goda långsiktiga förhållanden, att nyutarrendering sker efter andra grunder än anbud. En ytterligare fråga som bör beaktas vid utarrendering av jordbruksfastighet är hur man tillämpar indexregeln. När den förra arrendeutredningen föreslog att det skulle bli tillåtet med index vid jordbruksarrende berodde detta på att det ansågs värdefullt att kunna göra avtal som sträckte sig längre än fem år. Tio år ansågs vara en lämplig och eftersträvansvärd tidsperiod för ett avtal. Däremot ansågs att indexberäkning inte borde tillämpas på avtal inom femårsgränsen. Nu sker indexberäkningen mycket varierande i de enskilda fallen. Jag tror, herr statsråd, att en alltför hård indextillämpning ovanpå ett arrendepris, satt efter avkastningsvärdet, efter endast några år kan ha höjt arrendepriset så avsevärt att det med ganska stora belopp överstiger avkastningsvärdet. Därmed åsidosätts, i varje fall delvis, gällande lag. Anser statsrådet det inte i sådana fall riktigt och nödvändigt att återföra indexberäkningen så att den överensstämmer med det i lagstiftningen angivna avkastningsvärdet?
Herr talman! Låt mig först säga att herr andre vice talmannen och jag är i grunden överens om värderingen av domänverkets relationer med arrendatorerna. Jag vill gärna understryka vad andre vice talmannen sade om nödvändigheten av att den omstrukturering som sker när det gäller domänverkets markinnehav sker i samråd med arrendatorerna. Jag har ingen anledning att tro att någonting annat skulle vara fallet. Låt mig också säga att en sammanläggning mellan domänverket och ASSI i den mening som andre vice talmannen talade om inte är aktuell. Vilken organisatorisk form en samverkan mellan domänverket och statens skogsindustrier kan komma att få i en framtid är föremål för utredning. Det är för tidigt att yttra sig om detta. Andre vice talmannen frågade om inte utarrendering skulle kunna ske enligt andra principer än via anbudsförfarande. Det är självklart att regeringen inte bryr sig om vilken metod domänverket väljer när det gäller att utarrendera sina fastigheter. Man har prövat intresseanmälan, enligt uppgift med övervägande negativt resultat. Det har varit svårt att välja, och det har föranlett ganska många besvärsärenden hos regeringen. Det är därför som domänverket stannat vid att anbudsmetoden i dessa fall är den bästa. Självfallet får det inte leda till orealistiskt upptrissade priser. Det gäller ju — och jag tror inte någon kan säga någonting annat om domänverkets hantering av detta — att utnyttja det förfarandet seriöst och se till brukarens möjligheter på lång sikt att bedriva sin rörelse. Det gagnar både domänverket och samhället bäst, om domänverket får till stånd stabila relationer med arrendatorerna.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för dessa ytterligare synpunkter och för klarläggandet när det gäller sammanläggningen.

Vi har flera exempel på att de som givit höga anbud helt enkelt inte har klarat företaget. Med hänsyn till den långsiktiga princip som jag vet att domänverket arbetar efter är det då naturligtvis mycket bättre att domänverket seriöst sett bestämmer vilken arrendeavgift man vill ha för fastigheten i fråga och sedan bedömer de olika sökandena till arrendet efter andra grunder.

Herr talman! Nu skall vi här i kammaren ha ett da capo på den debatt som vi förde den 10 mars vad avser den kommunala ekonomin. Jag tillät mig att vid den förra debatten reagera mot att finansutskottet skulle behöva agera transportkompani för partiledarkompromisser på den borgerliga sidan som tillkommit efter det att våra betänkanden lagts på riksdagens bord. Den kritiken kvarstår givetvis, och inte kan man påstå att finansutskottets anseende har förbättrats efter de senaste turerna i utskottet. Detta får de borgerliga partierna ta på sig hela ansvaret för. Avsikten med återremissen den 10 mars var uppenbarligen att de borgerliga partierna i finansutskottet skulle kunna enas om hur man skall hantera den viktiga frågan om kommunernas ekonomi. Nu är det bara att konstatera att man på nytt har misslyckats med detta. Nu återkommer man till riksdagen med ett dokument som i hög grad är ägnat att sprida förvirring och osäkerhet om den kommunala utvecklingen. Borgerligheten har på nytt misslyckats med att enas i en ekonomisk-politisk fråga av central betydelse. Det är alldeles uppenbart att kommunaloch landstingspolitikerna får utomordentligt svårt att över huvud taget bedriva en kommunal planering, när statsmakterna inte kan ge besked om vilka villkor som kommer att gälla de närmaste åren. Indragningen av kommunernas skattemedel på totalt 3,5 miljarder presenteras nu som ett provisorium, som endast omfattar 1983. Till följd av att man är oeniga om hur en permanent indragning av kommunernas skattemedel skall gå till skjuter man detta på framtiden och överlåter åt en expertgrupp — förmodligen utan parlamentarisk förankring — att senare komma med förslag om hur en permanent konfiskering av kommunernas skattemedel skall gå till. Ett sådant förfarande ökar ytterligare förvirringen och osäkerheten ute i kommunerna och gör det hart när omöjligt för dem att bedriva en vettig kommunal planering. Det är därför inte att undra på, herr talman, att det just nu jäser ute i landet bland ansvarsfulla kommunalmän och landstingsmän. De har i allmänhet skött kommunernas och landstingens ekonomi på ett bra sätt, och det är uppenbart att de blir upprörda över att de skall klämmas åt, därför att borgerliga regeringar har misskött landets ekonomi. När det sedan gäller riktlinjerna för den kommunala expansionen är splittringen på nytt total i det borgerliga lägret, vilket framgår av finansutskottets betänkande nr 21, som vi nu behandlar. Moderaterna vill ha nolltillväxt, och mittenpartierna vill ha en tillväxt på 196. Vi socialdemokrater, som förordar en tillväxt i kommunerna på 2926, bildar därför majoritet i utskottet, tack vare den borgerliga oenigheten. Nu har vi utomordentligt starka skäl för att förorda en volymökning på 2 20 i kommuner och landsting. Det är helt enkelt så att kommunerna inte klarar barnomsorgen och äldrevården — de områden som vi prioriterar — på ett anständigt sätt, om de inte tillåts att öka volymen på det sätt som vi har föreslagit. Detta har vi också med eftertryck fått bekräftat av styrelserna i de båda kommunförbunden vid de hearingar vi har haft i finansutskottet. Sedan kan man, herr talman, inte bortse från sysselsättningseffekterna. I den svåra arbetsmarknadssituation som vi nu befinner oss i är det enligt vår mening ansvarslöst att inte utnyttja den offentliga sektorn i kampen mot ökad arbetslöshet. Detta tänker jag återkomma till senare. Nu får vi se vad slutresultatet blir av de borgerliga turerna kring den kommunala expansionen. Är det nu så att moderaterna — det får vi kanske snart reda på — i slutändan skall göra en helomvändning och rösta för mittenregeringens förslag om en volymökning på 1 76, kan man ju fråga sig varför de inte kunde göra upp detta i utskottet och bespara kammaren dessa taktiska turer. Lägger moderaterna ner sina röster även i kammaren, som de gjorde i utskottet, är det bara att konstatera att riksdagen på nytt fattar motstridiga beslut i viktiga frågor, och det är föga smickrande för rikets högsta beslutande församling. Herr talman! Om man nu skall försöka utröna vad det egentligen är för motiv som ligger bakom det borgerliga påfundet att beröva kommunerna skatteunderlag, så slås man av att hela resonemanget gäller problemet att kommuner och landsting kommer att ha gott om pengar 1983. Men det talas inte om de följande åren 1984 och 1985, utan just om 1983. Avsikten med åtgärderna mot kommunerna är emellertid att ta in pengar inte bara 1983, utan även 1984, 1985 och alla följande år, såvitt jag kan förstå, med lika tunga bördor för kommunerna. Avsikten är ju denna, även om det hela nu framställs som ett provisorium för 1983. Man kan fråga sig: Varför denna egendomliga skillnad mellan argument och åtgärder — argument som avser endast 1983 och åtgärder som avser varje enskilt år framöver? Svaret är naturligtvis att det bara finns argument för 1983. Man kan se att vissa kommuner och landsting då kommer att ha gott om likvida medel. Detta kan i vissa fall — som vi har framhållit i vårt förslag om tillfällig frysning av kommunala skattemedel — vara en frestelse till alltför stora åtaganden i förhållande till de snäva ramar som kommer att stå till buds för kommunerna under åren framöver. Den enda logiska slutsatsen är den som vi socialdemokrater har dragit — med stöd från de båda kommunförbunden — nämligen att pengar tas in på särskilda konton under 1983. De pengarna kommer kommunerna att behöva ha framöver, när den fulla effekten av tidigare indragningar för kommunerna slår fullt ut och när de lägre lönestegringarna ger kommunerna bara långsamma eller inga ökningar av skatteunderlaget. I vårt förslag ligger också som bekant att kommunerna får behålla äganderätten till pengarna, får ränta på dem i vanlig ordning och kan använda dem när de behövs i framtiden. Men denna logiska slutsats har regeringen och moderata samlingspartiet inte dragit. Det är fult att höja statsskatten, säger moderata samlingspartiet. Det får man absolut inte göra. Men att tvinga kommunerna att höja skatter och avgifter för att betala in till statskassan, därför att borgerliga regeringar har misskött statens ekonomi, kallas plötsligt för besparingar och upphöjs till högsta borgerliga visdom. För min del tror jag att såväl väljare som kommunala förtroendemän kommer att uppleva det helt annorlunda. När skattebetalare ute i kommunerna betalar in sin skatt till kommuner och landsting, gör de det utifrån den självklara utgångspunkten att pengarna skall användas för kommunens resp. landstingets verksamhet, inte för att en del av pengarna skall användas för att finansiera statliga budgetunderskott. Jag tror att varje skattebetalare har denna givna utgångspunkt för sitt lojala sätt att betala kommunalskatt. Det finns faktiskt anledning att ifrågasätta om en definitiv indragning av medel från kommunerna av den här arten verkligen står i överensstämmelse med principerna i grundlag och kommunallag om den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten. Denna fråga blir särskilt aktuell, sedan den borgerliga kompromissen nu innebär att landstingen helt undandras skatteunderlag från juridiska personer, vilket de tidigare haft rätt till. Man kan rent av ifrågasätta om kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att på detta sätt klara statens budgetunderskott. Jag har den största förståelse för att man ute i kommunerna tycker att regering och riksdag här talar med dubbla tungor. Här har staten lagt på kommunerna en rad uppgifter, ännu så sent som de allra senaste åren. Samtidigt drar nu staten, på område efter område, inte bara in de bidrag som Nr 118 man infört för att stimulera fram verksamheten i fråga, utan ger sig också in Onsdagen den på kommunernas eget skatteunderlag och tar hand om delar av det. 14 april 1982 Vi har i finansutskottet, som jag antydde, haft både Kommunförbundet och Landstingsförbundet hos oss för att få höra deras synpunkter. De hade inte mycket gott att säga vare sig om det ursprungliga regeringsförslaget eller om moderaternas motionsförslag — och inte är omdömena nu mer positiva om den framkomna kompromissen.

Om det vore någon ordning och reda borde riksdagen åtminstone säga till kommunerna att de där riksdagsbesluten kan ni strunta i. Men det gör inte riksdagen. Reformerna skall genomföras, men de ekonomiska möjligheterna härtill naggas nu i kanten av regering och riksdag. Är det då så konstigt att man ute i kommunerna blir upprörd över detta dubbelspel? I mitt eget hemlän, Skaraborgs län, som dock inte tillhör de mest drabbade av dessa åtgärder — det skall jag medge — är man upprörd över att landstinget och kommunerna förlorar ca 110 milj.kr., motsvarande 1,21 kr. per skattekrona. De pengarna behövs för att klara alla de reformer och allt det arbete som landsting och kommuner har framför sig på grundval bl.a. av fattade riksdagsbeslut. Flera socialdemokratiska talare kommer vid denna debatt att kunna redovisa att andra delar av landet drabbas ännu värre av dessa åtgärder. Man brukar tala om behovet av bättre planering. Ingen kan väl räkna alla de välmenande cirkulär som har gått ut från statsmakterna och vari man har försökt få kommunerna att planera bättre. Vad skall man då säga om kommunernas planeringsmöjligheter i den utvecklingsfas som regering och riksdag nu fört dem in i under borgerlig regi? Jo, att de helt enkelt inte existerar. Hur tror någon att det skall vara möjligt att från den ena dagen till den andra lägga om verksamheten i kommuner och landsting, såsom statsmakterna nu begär av dem? De kommuner som varit ”duktiga” på att — i enlighet med statsmakternas intentioner — få företag till kommunerna drabbas nu extra hårt. Att kommunerna sökt bygga upp en buffert av fonder och kapitalresurser för att vid framtida behov genomföra åtgärder blir nu i stället en belastning. Här har regeringen och kommunernas representanter tidigare suttit ned tillsammans och gått igenom problemen. Regeringen och riksdagen bör vara medvetna om den belastning som det på sikt innebär att genomföra de beslut som fattats. Vad innebär bara befolkningsförändringar, ökad sjukvård för äldre, fler gymnasieplatser osv. för utgiftsåtaganden framöver? Vad detta kommer att kosta har regeringen och den borgerliga majoriteten i finansutskottet inte ett ord att säga om. Slutligen, herr talman, den allra viktigaste frågan av alla: Vad innebär det T egentligen för sysselsättningen om man, som de borgerliga nu gör, sätter nära nog tvärstopp för den kommunala verksamhetens utveckling? Många kommuner måste med anledning av kraven på inleveranser till staten av sina skatteinkomster sannolikt minska sin personal. På många områden kan det bli stora minskningar, om t.ex. åldringsvård, barnomsorg och gymnasieskolan skall få sina resurser. De utredningar som gjorts på senare tid tyder ju på att hur industrin än kommer att utvecklas — oberoende av vilka branscher som man satsar på och vilken teknologi man använder — så är det svårt att finna något läge där sysselsättningen inom industrin ökar. Samtidigt kommer allt fler ungdomar ständigt ut på arbetsmarknaden och vill ha ett jobb. Man kan fråga sig om ni på borgerligt håll inser vad den här åtstramningen innebär för sysselsättningen framöver. Skall vi behöva vandra i samma spår som England och USA med deras massarbetslöshet bland ungdom och ständigt stigande total arbetslöshet? Det kan i varje fall vi socialdemokrater inte vara med om. Industrin måste få expandera — det är riktigt.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 I övrigt yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 3, 5 och 6.

Herr talman! Det är uppenbarligen så att det råder enighet mellan regeringspartierna, moderaterna och socialdemokraterna om att den kommunala verksamheten måste dämpas kraftigt 1983. Det finns många belägg för det i utskottsbetänkandet. Men när man hörde socialdemokraternas talesman, Paul Jansson, i den litania han här framförde, blev man kanske litet tveksam på den här punkten. Det saknades totalt en förståelse för att det här landets allmänt ekonomiskt stora problem icke kan lösas utan att också kommunerna berörs. Det är ju så — vilket man bör ha klart för sig — att kommunerna svarar för den större delen av den offentliga konsumtionen. Det är således oundgängligen nödvändigt att den behövliga anpassningen till en bekymmersam verklighet — att det inte går att leva över sina tillgångar särskilt länge — sker också på det kommunala området. Det är givet, herr talman, att den här debatten kan komma att delvis bli en upprepning av den debatt vi hade i kammaren för några veckor sedan. Men jag vill ändå erinra om en sak som jag då hade tillfälle att understryka, nämligen att det är intressant att i siffror göra klart för sig vad kommunerna står för och betyder f. n. De samlade inkomster som kommunerna har uppgår i år till ungefär 180 miljarder, och nästa år uppnås summan 200 miljarder. Statens inkomster uppgår som bekant till 170 miljarder — dess värre långt ifrån statens totala utgifter. Transfereringar dominerar i den statliga budgeten och utgör ungefär tre fjärdedelar av totalsumman. Kommunerna får 45 miljarder. Detta belyser med all önskvärd tydighet kommunernas tyngd och betydelse i samhällsekonomin. Och det är en ekonomi som i dag är drabbad av svåra balansrubbningar. Det går inte att diskutera den här frågan och förtränga detta grundläggande faktum. Ett annat förhållande som måhända belyser effekterna för medborgarna på skatteområdet är att kommunernas inkomstskatter uppgår till ungefär 100 miljarder och statens som bekant till ungefär 30 miljarder. Den slutsats som av detta bör dras är enligt moderat mening självklar: kommunernas utbyggnad av verksamheten måste kraftigt begränsas med hänsyn till både samhällsekonomin och skattebetalarna. Det är också de ståndpunkter och bedömningar som ligger bakom de bägge reservationer som från moderat håll har avgivits i det här ärendet. Vi kan konstatera att det finns en enighet åtminstone på papperet om att en dämpning måste till 1983 på den kommunala sidan. Oenigheten gäller dels hur omfattande dämpningen bör vara, dels metoderna. I åtskilliga hänseenden föreligger det enighet mellan de borgerliga partierna, och utskottets ordförande kommer senare att redovisa de synpunkter som är gemensamma. Jag vill därför begränsa mig ganska mycket i det här inlägget och ta upp första hand frågan om hur stor en volymtillväxt kan tänkas få bli 1983 med hänsyn till samhällsekonomin i stort. Socialdemokraterna menar att det finns utrymme för en kommunal expansion på omkring 2 70 nästa år. Det måste man säga är i hög grad förvånansvärt, mot den allmänna bakgrund som föreligger, eftersom vi redan nu har anledning att räkna med att årets tillväxt kommer att vara lägre än 2 Jo. Det är alltså fråga om en expansion av den kommunala sektornii ett läge då samhällsekonomin kräver en generell dämpning. Man kan naturligtvis säga att ståndpunkten från socialistiska utgångspunkter inte är ologisk — en socialist har ju en tendens att betrakta en ständigt ökande offentlig sektor som något i sig gott. Konsekvensen av det betraktelsesättet, som anlades av Paul Jansson, är egentligen att den enda utveckling som kan accepteras är en fortsatt utvidgning av den kommunala sektorn och ett förstärkt skattetryck som en effekt av detta. Beträffande omfattningen av den kommunala tillväxten har regeringspartierna känt sig bundna av regeringens målsättning på 1 20. På moderat håll menar vi att det egentligen inte alls finns något utrymme för en nettoexpansion av den kommunala verksamheten i den situation vi har i dag, med stagnerande bruttonationalprodukt och en betydande ökning av statsskulden —-som dessutom tyvärr i rätt stor utsträckning finansieras av utländska lån. Vi förordar i överensstämmelse med detta betraktelsesätt att en nollprocentig expansion bör gälla för 1983. Detta är endast rekommendationer — det är vi alla medvetna om. Vi har emellertid anledning att utgå ifrån att kommunalmän och andra tar betydande intryck av vad riksdagen uttalar här. Jag kan lugna herr Jansson på den punkten. Det kommer alltså inte att blis.k. motstridiga beslut, nämligen att något slags rekommendation om 2 96 skulle bli resultatet av dagens förhandlingar. Moderaterna röstar i första hand på sitt nollalternativ och stöder i andra hand enprocentsalternativet, som ju naturligtvis från våra utgångspunkter är bättre än tvåprocentsalternativet. Men — detta är viktigt och avspeglas i den andra reservationen från moderat håll — vi anser det också nödvändigt att sätta kraft bakom orden och inte låta det bero vid högtidliga uttalanden. Vi vill därför ha en lagstiftning om tillfälligt kommunalt skattestopp 1983. Nu skall man i och för sig vara på det klara med att det inte finns något absolut samband mellan skattestopp och nollprocentig volymtillväxt, men ett betydande samband finns naturligtvis. För vissa kommuner kan det emellertid vara möjligt att med oförändrad skatt expandera kraftigt. Det betyder att detta är ett slags dubbeloperation, som innebär dels en rekommendation från våra utgångspunkter att under 1983 begränsa volymtillväxten helt och hållet, dels ett tvång att i de ifrågavarande kommunerna icke höja skatten. Vi kan väl erkänna att detta är ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det får emellertid vägas mot att det samhällsekonomiska läget också är allvarligt, för att inte säga ännu allvarligare än det kommunalekonomiska. Det kan förtjäna upprepas att det nu är klarlagt att någon grundlagsändring inte erfordras, innan en lagstiftning av den här typen om kommunalt skattestopp skulle kunna antas i denna kammare. Än så länge är moderaterna i minoritet beträffande denna ståndpunkt, men vi är övertygade om att verkligheten här, som på många andra håll, mycket snart kommer att ge oss rätt och att det då kommer att finnas en majoritetsuppfattning i denna kammare att en lagstiftning är den nödvändiga åtgärden. Jag vill, herr talman, begränsa mig till ett par påpekanden som sammanhänger med de skilda sakståndpunkter som har hävdats från moderat håll. Jag anknyter också till vad herr Paul Jansson här nämde om de resonemang som tidigare förts om formerna för en indragning till staten av medel som i själva verket uppbärs av kommunerna, med stöd av kommunernas beskattningsrätt. Den indragning som nu är föreslagen uppgår till 3,5-3,6 miljarder kronor. Den har vi för vår del kunnat godta bara under den uttryckliga förutsättningen att kommunalskatterna för enskilda personer naggas i kanten endast under 1983 och är att betrakta som ett provisorium i avvaktan på att de definitiva formerna fastställs. Det kan kanske räcka med att påpeka att den slutliga avvecklingen av kommunernas beskattning av bolagen under exempelvis 1984 ger utrymme för att återställa den kommunala beskattningen av enskilda personer till 100 96. I den socialdemokratiska reservationen har någon nyansernas mästare fört pennan och beskrivit indragningen enligt majoritetens konstruktion som förödande för kommunernas ekonomi. Det måste bero på någon grundläggande missuppfattning. Den socialdemokratiska frysningen innebär ju i själva verket att ungefär lika många miljarder undandras kommuner och landsting. Under 1983 måste verkningarna bli ungefär lika stora. Att bara den ena indragningen skulle vara förödande men inte den andra är svårt att se. En kort replik redan i detta sammanhang till vad herr Paul Jansson sade. Jag vill påpeka att den indragning — det förstatligande om man så vill — av beskattningen av juridiska personer som redan har inletts och som praktiskt taget helt och hållet nu fullföljs genom det framlagda förslaget inte innebär någon bestraffning av sådana kommuner som — såsom herr Jansson uttryckte sig — är duktiga på att skaffa företag. Det är för alla kommuner värdefullt att ha en livaktig verksamhet —- industriell och annan — och det är självklart att det genererar inkomstskatter från de anställda. Det kanske också kan vara av värde att ställa de här 3, 4, 5 miljarderna i relation till den samlade kommunala inkomstskatten. I runt tal tar den kommunala bolagsskatten f. n. in 5 miljarder minus den miljard som redan dras in, dvs. 4 miljarder, och av dessa 4 miljarder är nu det mesta på väg att försvinna. Ett förenhetligande av bolagsskatten har betydande fördelar. Det innebär att den olikhet som faktiskt finns mellan kommuner som har högt skattetryck och kommuner som har lågt skattetryck minskas. Det innebär för sådana kommuner som har ett högt skattetryck att de blir något mindre belastade i konkurrensen om skilda etableringar. Herr Jansson tog också upp riskerna för arbetslöshet. Jag utgår ifrån att den redovisning som utskottsordföranden kommer att ge för majoritetsståndpunkten bakom hela förslaget helt naturligt skall belysa också den frågan. Det är faktiskt så, herr Jansson, att det säkraste sättet att befordra arbetslöshet i det här landet är att se till att samhällsekonomin icke repareras, och det säkraste sättet att se till att samhällsekonomin icke repareras är att låta kommunerna expandera. Jag kanske dessutom, herr talman, får rikta ett varningens ord till raden av socialdemokrater som tydligen avser att vältaligt skildra bekymren hemmavid så småningom. Det första jag vill säga till herr Jansson är att det socialdemokratiska förslaget är ovanligt ogynnsamt för just hans hemlän, så man bör kanske ta det litet försiktigt. De framräknade beloppen är emellertid, och det är det väsentliga, inte liktydiga med kommunala skattehöjningar. Det står visserligen i Kommun Aktuellt med jämna mellanrum, att varje förändring innebär en skattehöjning. I praktiken blir det ju inte på det sättet. Jag kanske får erinra kammaren om att när vi under hårt motstånd från socialdemokratiskt håll senarelade en viss del av den beslutade förbättringen av skatteutjämningen, så gjordes det en uppdelning på 1981 och 1982 av de pengar som kommunerna skulle ha fått 1981. Då hävdade Kommunförbundet och dess tidning att nu skulle det bli jättelika skattehöjningar; det blev 11 öre. När herr Jansson hänvisar till vad som har anförts från kommunförbunden inför utskottet så får jag lov att säga, att jag tror att kommunförbunden delvis har förbrukat sin trovärdighet. De har så länge, vid varje förändring, hotat med skattehöjningar av storleksordningen flera kronor, att man faktiskt har förlorat en stor del av tilltron till dem. Det är inte fråga om att de belopp som nu är framräknade skulle innebära automatiska skattehöjningar. De är ett mått på de prutningar som behöver ske för att hålla verksamheten inom ramen för oförändrat skattetryck. I den här kammaren måste det ändå vara uppenbart att den väg som kommunerna skall gå är besparingarnas, rationaliseringarnas och omprioriteringarnas väg, och inte skattehöjningarnas. Herr Jansson sade vidare att moderaterna — och, som jag uppfattade det, majoriteten i utskottet — vill tvinga kommunerna att höja skatten. Det är ju just det vi inte vill. Vi vill ju tvinga dem att inte höja skatten genom att lagstiftningsvägen se till att de inte har den möjligheten. marginalskattereformen — som ju innebär ökad totalskatt genom nya löneskatter, urgröpt indexreglering och försämrade avdrag — får inte ytterligare försämras genom kommunalskattehöjningar som genomförs i förhoppningen att de inte direkt skall märkas i källskattetabellerna. När herr Jansson här säger att den skattebetalare som betalar in sin kommunalskatt vill att den skall användas till det och det, så är det väl lika bra att säga som det är, att folk i allmänhet inte har någon känsla alls för vad som är statsskatt och kommunalskatt. Det är det totala skattetrycket som spelar någon roll. Det är den alltför höga marginalskatten som har lett till många av våra bekymmer. De sänkningar av statsskatten som regeringen här föreslagit, visserligen i blygsam omfattning, har hela tiden motverkats av smyghöjningar av kommunerna som de har räknat med inte skall märkas. Som har påpekats bl.a. i en artikel av statssekreteraren i budgetdepartementet Bengt Westerberg i dagens nummer av Svenska Dagbladet, är det faktiskt på det sättet att de senaste höjningarna i övervägande utsträckning beror på en alldeles onödig skattehöjning, som socialdemokraterna med kommunisternas och centerpartiets hjälp drev igenom i Stockholm. Så tungt väger alltså Stockholm i det här fallet.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
Herr talman! Jag skall besvara den fråga som Lennart Blom senast ställde och som han ville ha ett rakt svar på: Jag har förhoppningen att det finns någon eller några förnuftiga riksdagsmän i det här huset, som vid voteringen ser till att den indragning av kommunalskattemedel som borgarna vill göra inte genomförs. Det finns möjlighet att i dag fatta ett sådant beslut, och det är den utgångspunkten jag utgår från. Sedan är jag ganska förvånad över Lennart Bloms nästan nonchalanta, för att inte säga okollegiala, uppträdande gentemot kommunala förtroendemän. Han har tidigare, alldeles nyligen, varit en sådan kommunal förtroendeman här i Stockholms kommun, landets största kommun. Men nu har han ingen som helst känsla för att kommunala förtroendemän ute i landet kan känna ett ansvar för ekonomi eller för medborgarna, som finns bakom alla de siffror och belopp som Lennart Blom här räknade upp. Bakom dessa kalla siffror — miljarder och miljoner — finns ändå, Lennart Blom, enskilda människor, som betalar skatt till kommuner och landsting och till staten. För denna skatt vill medborgarna ha omsorg och omvårdnad av samhället — i den utsträckning som man bl.a. ute i kommunerna har bestämt sig för att ge dem denna service. Lennart Blom säger nu att kommunförbunden för länge sedan har förverkat människors förtroende genom sitt uppträdande i olika sammanhang. Är det inte lika bra, Lennart Blom, att vi avskaffar den kommunala självstyrelsen, som vi har satt så högt i det här landet, om vi inte tilltror kommunalmännen förmågan att ta ansvar för de ekonomiska, politiska och andra beslut som fattas ute i kommunerna? Den här närvarande kommunministern kanske kan berätta om sina tankar i det avseendet. Nu säger Lennart Blom: Vi vill inte tvinga kommunerna att höja skatten. Vi vill tvinga dem att inte höja skatten. Men konsekvensen av de föreslagna indragningarna är ju de resultat jag har pekat på. Skall kommunerna, när de blir av med dessa skattemedel, kunna hålla den service de har bestämt sig för eller skall man drastiskt dra ned samhällets stöd, vilket drabbar många människor i kommunerna som verkligen behöver det — människorna bakom miljarderna, som jag försökte säga? Vill man inte dra ned det stödet blir resultatet att man måste höja skatten — om man skall kompensera sig för den nu föreslagna indragningen av kommunala skattemedel.
Herr talman! Jag kanske skulle upprepa frågan till herr Jansson: Kommer en socialistisk majoritet i denna kammare att till kommuner och landsting betala tillbaka de 3,6 miljarder som nu dras in till statskassan? På min fråga svarade herr Jansson att han inte trodde att det skulle bli ett sådant beslut. Frågan var inte alls den, men herr Jansson har flera tillfällen under den kommande debatten att komma tillbaka och redovisa om de skall betalas tillbaka eller inte. F. ö., herr talman, har jag inte på minsta sätt underkänt kommunalmännens ansvarskänsla — även om jag måste notera att en höjning av kommunalskatten från 20 till 30 20 på tio år och en ökning av antalet anställda från en halv miljon till en miljon på samma tid kanske inte är det bästa uttrycket för ansvarskänsla. Men på den punkten har vi olika värderingar. Mina kritiska ord om Kommunförbundet går tillbaka på uppfattningen att det är farligt för en organisation att spänna sina argument för hårt och att beskriva varje förändring såsom en orsak till en nödvändig skattehöjning. Erfarenheten visar att det inte blir så. Det blir inte nödvändigt med skattehöjningar på över 1 krona med anledning av det här förslaget. Kommunalmännen är mycket skickliga, och deras väljare är synnerligen hågade att sätta press på dem och förklara att de får fortsätta att rationalisera. I den statliga verksamheten rationaliserar vi kraftigt. Varför skall man inte kunna göra det i den kommunala? Där finns mycket att hämta fortfarande.

Herr talman! Vi har utställt vissa löften som vi kommer att infria vid en socialdemokratisk valseger i höst. Det är för det första att rätta till en eventuell genomförd försämring av sjukförsäkringen. Det är för det andra att rätta till försämringen av arbetslöshetsförsäkringen. Detta har vi klart lovat. Vi har också sagt att vi skall se till att pensionärerna skyddas mot ytterligare indragningar, att den värdesäkra pensionen återställs. Lennart Blom kräver att jag skall ge ett rakt svar på frågan, hur vi skall göra med de pengar som indragits till staten. Det är en sak som vi får titta särskilt på. Men jag tror inte att någon kräver av oss att vi vid en socialdemokratisk valseger den 19 september skall klara av att med en gång rätta till allting som borgerliga regeringar ställt till under sex års tid. De nu uppräknade löftena har vi utställt därför att de gäller saker som vi anser är grundläggande för den sociala välfärden, nämligen sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionerna. Sedan får vi se vad vi orkar med i Övrigt. Men vi skall ju votera om det här förslaget. Om det finns några borgerliga ledamöter som har känsla för den kommunala verksamheten, finns det möjlighet för dem att då se till att detta borgerliga förslag inte blir riksdagens beslut.
Herr talman! Jag noterar att herr Jansson inte är beredd att nu utlova att de pengar, som enligt majoritetens uppfattning av olika skäl nu måste betalas in till staten, skall betalas tillbaka till kommunerna. Han anser det med andra ord oundgängligen nödvändigt för staten att behålla dem. Då tycker jag den kritik Paul Jansson riktat mot uppläggningen av besparingskampanjen borde dämpas ned högst betydligt. Jag vill också, herr talman, notera att de löften som socialdemokraterna avgivit när det gäller indexskyddet för folkpensionen, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen kommer att kosta en hel del. Man har ju avgivit ytterligare ett löfte: man skall höja momsen — jag tycker att katalogen bör göras fullständig. Jag noterar alltså att socialdemokraterna uppenbarligen anser att den här indragningen är så nödvändig att pengarna inte kan återställas, om socialdemokraterna får majoritet. Det är ett värdefullt påpekande — det betyder ett senkommet erkännande av att statsfinanserna har ett sådant samband med kommunerna att en indragning är motiverad.

Herr talman! De borgerliga regeringarna har vidtagit en rad åtgärder som försvårat för kommuner och landsting att fullgöra sina uppgifter. Det har skett bl.a. genom försämrade statsbidrag till olika verksamheter. Det angivna syftet med attackerna har varit att den kommunala konsumtionsökningen skall begränsas. Till sin innebörd har de dock varit angrepp på kollektiva omsorger och ingått i en allmän social nedrustningspolitik. Fräckheten har ökat, och att direkt beröva kommunerna skatteinkomster, som regeringen nu söker genomdriva förslag om, är väl det hittills grövsta angreppet. Vänsterpartiet kommunisterna avvisade regeringens förslag i budgetpropositionen att beröva kommuner och landsting 3 miljarder kronor 1983. Vår ståndpunkt är att en sådan åtgärd skulle förvärra den ekonomiska situationen inom den kommunala sektorn och skapa allvarliga problem. Den skulle också förvärra arbetslösheten. Regeringen söker skyla de nya attackerna genom att tala om ett förväntat överskott i kommunerna 1983. Ett sådant beräknat överskott är dock tillfälligt och skulle vara välkommet för att avhjälpa akuta brister och bekämpa arbetslösheten. Regeringens förslag innebär att pengarna skall tas från kommunerna och tillföras statskassan. Någon utfästelse om att på motsvarande sätt tillföra kommunerna extra resurser vid sämre utfall har givetvis inte gjorts. Tvärtom kan man förvänta en fortsättning på den väg som regeringen nu har slagit in på. Det skulle gå att göra en ganska lång lista över kommuner som kommer att drabbas mycket hårt av att skatteintäkter undandras dem. Låt mig bara ta ett exempel från mitt eget län. Motala, som är en sysselsättningsmässigt synnerligen hårt drabbad kommun, berövas 7,6 milj.kr., vilket motsvarar 54 öre i utdebitering. Och detta sker i ett läge då kommunen skulle behöva extra resurser för att motverka arbetslösheten. Östergötlands läns landsting berövas samtidigt resurser motsvarande 73 öres utdebitering. Jag skulle som sagt kunna fortsätta den här uppräkningen, men det här exemplet kan räcka för att belysa att det i verkligheten inte finns något överskott att lägga beslag på. Det finns stora behov i de flesta kommuner. Efter olika turer mellan de borgerliga partierna återförvisades den del av finansutskottets betänkande som rörde den kommunala ekonomin, när riksdagen den 10 mars behandlade den ekonomiska politiken. Vi motsatte oss från vpk förslaget om återremiss. Syftet med en återremiss var uppenbart. Det handlade om att moderaterna skulle få igenom ytterligare försämringar för kommuner och landsting. Vi betecknade regeringsförslaget som grovt rån och varnade kommuner och landsting: Rånarna ämnar komma igen! Nu är de här, maskerade i finansutskottets betänkande nr 21. Farhågorna har besannats. Moderaterna har framtvingat ytterligare försämringar för kommuner och landsting. Det finns några viktiga fakta som bör uppmärksammas i denna fråga. 1. Kommunernas ofta prisade beskattningsrätt inskränks på ett mycket allvarligt sätt. 2. Skattebetalarna tvingas att via den orättvist verkande kommunalskatten tillföra statskassan betydande medel. 3. För att klara den kommunala verksamheten skulle man behöva stora skattehöjningar som kompensation för vad regeringen tar från kommunerna. Detta söker man dock, främst från moderaterna, motverka med hot om skattetak. Sociala försämringar och ökad arbetslöshet blir då det enda alternativ som bjuds. 4. Det som från början påstods vara en åtgärd för att dra in ett förväntat tillfälligt överskott inom den kommunala sektorn framstår allt tydligare som ett led i fortsatta attacker mot kommuner och landsting. Därom vittnar såväl påstridiga moderata reservanter som överenskommelsen mellan de borgerliga partierna om en expertgrupp för mer permanenta åtgärder. Det erkändes också i debatten den 10 mars här i kammaren. Mot denna bakgrund borde socialdemokraterna i finansutskottet ha dragit öronen åt sig och inte biträtt ståndpunkten att det finns ett överskott inom den kommunala sektorn. De socialdemokratiska reservanterna skriver helt riktigt: ”Regeringens förslag inskränker kommunernas och landstingens beskattningsrätt. Det är ett principiellt mycket allvarligt steg, som öppnar slussarna för längre gående ingrepp i framtiden.” Med sitt ställningstagande har även socialdemokraterna givit ett finger åt principen att kommunerna kan berövas skatteintäkter. Det är givetvis en skillnad mellan rån och lån, men nog har socialdemokraterna medverkat till det man varnar för — att öppna slussarna för längre gående ingrepp i framtiden. Insättningen på skattereserveringskonto innebär visserligen att kommunernas pengar inte direkt försvinner i budgetministerns tomma kassaskrin. Men förslaget innebär också att uttag får ske endast efter medgivande av regeringen. Det torde behövas starka påtryckningar för att få regeringens medgivande. Jag är inte övertygad om att ens en socialdemokratisk regering kommer att visa generositet, eftersom man accepterar principen om att i vissa lägen frånta kommuner och landsting skatteintäkter. Huvudalternativet måste vara att avvisa förslagen att beröva kommuner och landsting skatteunderlag. Det gör vi också från vpk. Det enda skälet för att — om vårt förslag faller — acceptera det socialdemokratiska förslaget är att möjligheten då finns kvar att genom aktivitet och påtryckningar ute på det kommunala fältet återkräva kommuners och landstings rättmätiga skatteintäkter. De olika attackerna från de borgerliga regeringarna mot den kommunala sektorn har, som jag inledningsvis anförde, motiverats med att den kommunala volymökningen måste begränsas. Socialdemokraterna anser att den bör stanna vid 2 96, regeringspartierna vid 1 96 och moderaterna vid 0970. Men hela denna diskussion måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Beräkningar som gjorts av kommunalekonomiska arbetsgruppen — där såväl regeringen som kommunförbunden varit representerade — visar att enbart befolkningsutvecklingen och fullföljandet av vissa planerade reformer och utbyggnadsprogram kräver en ökning med 2,7 9o i år och 2,1 90 1983. Då har man inte räknat med några nya åtaganden, trots stora behov. Till detta kommer också det ökade trycket på kommunerna som följd av regeringens politik i övrigt. Man undandrar resurser från kommunerna genom en serie åtgärder, samtidigt som man medverkar till att behoven av kommunal service ökar. Detta går inte ihop. Jag vill gärna fråga regeringspartiernas företrädare: Tror ni exempelvis att attackerna mot sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, bostadsstöd, pensionärernas villkor osv. skall gå spårlöst förbi i den kommunala verksamheten? Ni framtvingar en kommunal volymökning, om ni inte kallt räknar med försämringar för redan svaga grupper i samhället — och det är naturligtvis vad ni gör. Hela er politik går i själva verket ut på att försämra villkoren för stora grupper. Det sker genom attackerna mot olika reformer, och det fullföljs genom attackerna mot kommuner och landsting. Moderaterna är uppfinningsrika. De pläderar för en särskild ”expansionsavgift” för kommuner där konsumtionsutvecklingen överstiger den målsatta utvecklingen, som det heter i moderatreservationen. Utöver de sociala verkningarna av denna politik bör man också uppmärksamma de negativa effekterna på sysselsättningen av åtstramningarna mot kommuner och landsting. Arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och ungdom, kommer att öka ytterligare genom att nyanställningar inte kan ske i samma omfattning som tidigare. På vissa områden tvingas man även minska personalen. Även inom byggnadsverksamhet och industri förvärras sysselsättningsläget genom att den kommunala sektorns efterfrågan minskar. Herr talman! Regeringspolitiken mot kommuner och landsting leder till allvarliga sociala problem. Den drabbar de svagaste grupperna hårdast och den leder till ökad arbetslöshet samt även till försämrad samhällsekonomi. Det är den nakna sanningen. Därför måste denna politik bestämt tillbakavisas. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1567 i de delar som behandlas i finansutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Utvecklingen av den kommunala ekonomin har under senare år fått allt större betydelse i arbetet med att återställa balansen i vår ekonomi i dess helhet. Detta kan knappast överraska någon. Av den offentliga konsumtionen ligger nämligen 70 Zo på kommunerna. De väntas också svara för nästan hela den reala ökningen av de offentliga utgifterna i år. Därför bör det slås fast att den kommunala expansionen, som under 1970-talets senare del var 4-5 96 per år, ovillkorligen måste dämpas, om vi skall ha några utsikter att uppnå balans i samhällsekonomin. 1980 års långtidsutredning ansåg att den kommunala expansionen måste begränsas till 1 90 per år. Men trots de åtgärder som vidtogs för att begränsa det finansiella utrymmet för 1981, bl.a. genom uppdelning av skatteutjäm ningsreformens andra steg på två år, blev den kommunala konsumtionsökningen detta år ungefär 3 90. På våren 1981 fastställde riksdagen målet för den kommunala konsumtionsökningen till högst 1 96 per år. För 1982 blir det en avsevärd dämpning, det kan vi konstatera, men enligt planerna kommer expansionen ändå att bli minst 1,5 2 för primärkommuner och landstingskommuner sammanlagt. För enbart landstingskommunerna kan vi förutse en ökning på ca 2 96. Den reviderade rapporten om volymutvecklingen av den kommunala verksamheten ger inte anledning att gå ifrån den målsättning som riksdagen fastställde förra våren. Detta slås också fast i regeringens budgetförslag. För 1983 bör alltså de riktlinjer gälla som innebär att volymökningen begränsas till 1 90. I propositionen sägs också klart ifrån att statsmakterna inte får besluta om reformer som ökar de offentliga utgifterna och spolierar våra möjligheter att hålla den kommunala volymökningen inom den angivna gränsen. Mittenpartiernas företrädare i finansutskottet har i reservation nr 1 tillstyrkt propositionens förslag att den kommunala volymutvecklingen under 1983 bör begränsas till 1 90. Moderaterna har i reservation nr 2 förordat att den kommunala expansionen för 1983 skall begränsas till 0 76. Helt obekymrade om de svårigheter som landets kommunalmän står inför vidhåller de ett orealistiskt förslag. Genom att inte stödja mittenpartiernas förslag i utskottet har moderaterna medverkat till att socialdemokraternas förslag om en 2 procentig volymökning fått majoritet i utskottet. Detta är en arbetsmetod som även för de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagsutskotten måste innebära nya och sällsamma situationer. I en rad frågor befinner de sig plötsligt och oväntat i majoritet. Men det är en majoritet som de förvärvar genom moderaternas passiva stöd och som försvinner här i kammaren när detta moderata stöd rycks undan. Så förhåller det sig också med det socialdemokratiska majoritetsförslaget vad gäller riktlinjerna för den kommunala konsumtionsutvecklingen, sedan Lennart Blom nyss har förklarat att moderaterna i slutvoteringen här i kammaren ämnar stödja mittenpartiernas reservation 1, vilket jag självfallet tycker är bra och riktigt. Enligt socialdemokraternas förslag bör den kommunala konsumtionen totalt sett tillåtas öka med 2 26 om året, dvs. inte bara under 1982 utan också åren framöver — om jag läser betänkandet rätt. Som huvudmotiv anför socialdemokraterna att två verksamheter måste tillåtas expandera i viss utsträckning, nämligen äldreomsorgen och barnomsorgen. Dessa två områden har prioriterats även av regeringspartierna, f. ö. även av trepartiregeringen, dock med den klara markeringen, att utrymme för en expansion inom dessa två områden måste skapas genom minskade utgifter på andra områden. Några sådana villkor ställer inte socialdemokraterna, och det behövs ju inte heller, om man tror att balans i svensk ekonomi inom rimlig tid skulle kunna uppnås trots en 2-procentig årlig kommunal tillväxt. Det är emellertid min bestämda övertygelse att detta inte är möjligt. För att belysa detta går jag tillbaka så långt som till behandlingen av 1975 års långtidsutredning våren 1976. Då hävdade den socialdemokratiska regeringen att det totala utrymmet för ökad offentlig konsumtion under hela 1970-talet i allt väsentligt var intecknat genom redan fattade beslut. Sedan detta uttalande gjordes har villkoren för Sveriges och övriga industriländers ekonomiska utveckling blivit allt hårdare. Fyrdubblade oljepriser — jag räknar här från 1970-talets mitt —, minskad tillväxt i världshandeln, ökad protektionism, hårdare konkurrens från nya industriländer och en oroligare valutamarknad har ökat våra svårigheter att få balans mellan produktion och konsumtion, mellan export och import och mellan inkomster och utgifter i statens, kommunernas och landstingens budgetar. Mot denna bakgrund var det knappast överraskande att 1980 års långtidsutredning ansåg det helt nödvändigt att den kommunala expansionen dämpas till högst 1 22 per år under 1980-talets första hälft. Som jag tidigare nämnt var detta också det mål som regeringen föreslog och riksdagen godtog på våren 1981. Nu inser även socialdemokraterna vårt allvarliga ekonomiska läge enligt vad de skriver i utskottsbetänkandet.

Om ni socialdemokrater nu, Paul Jansson, verkligen menar vad ni skriver i betänkandet — det jag nyss citerade — då är det minst sagt gåtfullt hur ni kan förorda en kommunal expansion på 2 20 om året. Det skulle innebära en kraftigare ökning än vad kommunernas egna planer skulle leda till för innevarande år. Skulle vi släppa fram en så stor volymutveckling inom den kommunala sektorn, skulle vi spoliera våra möjligheter att hålla tillbaka de totala offentliga utgifterna i den utsträckning som är helt nödvändig, om vi vill återvinna balansen i vår ekonomi. Därför bör det socialdemokratiska förslaget om en 2-procentig kommunal expansion avslås. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att de tre förslag om kommunal konsumtionsutveckling som riksdagen har att ta ställning till skulle kunna karakteriseras så här: Socialdemokraternas förslag om en 2 Io ökning betyder att man hamnar i vänsterdiket med ökade ekonomiska balansproblem i framtiden. Moderaternas krav på kommunal nolltillväxt blir obevekligen en dikeskörning åt höger, med orimliga krav på snabb neddragning av den kommunala verksamheten redan under år 1983. Vill vi hålla oss kvar på vägen, bör vi alltså godta regeringens förslag, dvs. att man håller fast vid riksdagens uttalande från våren 1981 om en ökningstakt på 192. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om de åtgärder som utskottet föreslår för att begränsa den kommunala konsumtionsutvecklingen i första hand under år 1983. När frågan om den kommunala ekonomin vid riksdagsbehandlingen den 10 mars återremitterades till utskottet förelåg ett förslag från centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet om provisoriska åtgärder för 1983. Förslaget bygger på tre av de komponenter som fanns med i regeringens ursprungliga förslag. Den första komponenten är en reducering av skatteunderlaget från juridiska personer till 0 90 för landstingen och 40 20 för primärkommunerna. Det innebär en indragning från landstingen med 1,75 miljarder och från kommunerna med 1,265 miljarder, sammanlagt drygt 3 miljarder. Det är ca 2 miljarder mer än enligt regeringens ursprungliga förslag, som innebar en reducering av skatteunderlaget från juridiska personer till 60 96 för både landsting och primärkommuner. Den andra komponenten är en reducering av återstående skatteunderlag med 196 för både landsting och primärkommuner. Det innebär en indragning från landstingen med 345 milj.kr. och från primärkommunerna med 511 milj.kr., sammanlagt 856 milj.kr. Det är ca 1,1 miljarder mindre än regeringens ursprungliga förslag, som innebar att skatteunderlaget för landstingen skulle reduceras med 4 26 och för primärkommunerna med 192. Den tredje komponenten gäller den särskilda kompensationen till de landsting och kommuner som drabbas särskilt hårt av åtgärderna.

Socialdemokraterna har i reservation nr 3 fullföljt sina förslag i partimotionen, som innebär att ca 3,5 miljarder av landstingens och kommunernas skatteintäkter 1983 skall avsättas till en spärrad skattereserveringsfond. Det har ju Paul Jansson nyss redogjort för här. Pengarna skall placeras på räntebärande konton, och regeringen skall någon gång i framtiden besluta hur och när varje kommun eller landsting skall återfå pengarna. Utskottet har avstyrkt detta förslag, som dock tyder på att även socialdemokraterna anser det nödvändigt att reducera likviditetsöverskottet i den kommunala sektorn för 1983. Också det har Paul Jansson dokumenterat i sitt anförande. Men socialdemokraterna vill göra indragningen tillfällig, och däri ligger den stora skillnaden i förhållande till utskottets förslag, och även i förhållande till regeringens ursprungliga förslag. Den allvarligaste följden av det socialdemokratiska förslaget är att underskottet i statens budget ökar med 3 miljarder kronor. Det rimmar alltså utomordentligt dåligt med socialdemokraternas ständiga klagan över budgetunderskottet. Eftersom både insättningar på skattereserveringskontona och utbetalningarna skall bestämmas med hänsyn till resp. landstings eller kommuns finansiella ställning, torde det socialdemokratiska ”frysningssystemet” dessutom dra med sig ett ansenligt byråkratiskt krångel. Beträffande återbetalningarna måste jag dock notera att Paul Jansson i replikskiftet med Lennart Blom inte gav något besked om huruvida sådana över huvud taget skulle komma att ske. Enligt min mening lider socialdemokraternas resonemang om den kommunala ekonomin av samma allvarliga brist som deras analys av vårt ekonomiska läge i stort. Idén att tillfälligt dra in likviditetsöverskottet och samtidigt förbinda sig att återbetala pengarna med ränta — det gör man ju i reservationen, även om Paul Jansson här har svävat på målet på den punkten — bygger på ett konjunkturtänkande som vi vid det här laget borde ha övergivit. De nya och betydligt hårdare ekonomiska villkor som nu gäller, både för Sverige och för övriga industriländer och som inte är konjunkturbetonade, borde för länge sedan ha lärt oss att en begränsning av den offentliga utgiftsökningen är ett krav som vi måste anpassa oss till och som kommer att vara permanent — det kommer att ligga kvar under åtskilliga år framöver — låt vara att kravets styrka möjligen kan variera något med hänsyn till konjunktursituationen. Mot denna bakgrund är det enligt utskottets mening naturligt att en särskild expertgrupp får i uppdrag att utarbeta ett permanent system som kan ersätta de provisoriska åtgärder för 1983 som riksdagen nu har att besluta om. Vad gäller vänsterpartiet kommunisternas förslag till riktlinjer för den kommunala ekonomin har dessa riktlinjer enhälligt avstyrkts av utskottet. Vad slutligen gäller de övriga motionsyrkanden som behandlats i utskottetsbetänkandet har utskottet stått fast vid de ställningstaganden som redovisas i vårt betänkande nr 20. I motiveringarna har vi dock på några punkter hänvisat till den expertgrupp som skall överväga permanenta metoder att påverka den kommunala konsumtionsutvecklingen.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

Herr talman! Mittenpartisten och utskottsordföranden Eric Enlund kör i mitten, säger han, med en 1-procentig volymökning i kommunerna. Skulle det bli nolltillväxt, ja, då kör man i högerdiket. Och skulle man tillåta en 2-procents volymökning, hamnar man i vänsterdiket. Vad är det egentligen som gör att Eric Enlund är så säker på att just hans linje, som är att köra i mitten, är den rätta och den bäst avvägda? Det är ju ändå så, att även kommunförbunden, som Lennart Blom visserligen tidigare har omyndigförklarat, för sin del anser att man för att kunna klara prioriteringsområdena barnomsorgen och äldrevården på ett anständigt sätt ute i kommunerna behöver ha en volymökning på 2 90 per år. Den ståndpunkten håller vi fast vid. Jag vet inte vad det är för slags hemlig magi som skulle göra att just det som Eric Enlund och regeringen har fastnat för — den 1-procentiga volymökningen -—skulle vara det enda rätta. Det är ju bedömningsfrågor. Vi litar då mer på de kommunalmän som ute i kommunerna handfast har att hantera de här problemen. Vi litar på deras bedömning av vad som behövs för att de skall kunna klara dessa uppgifter. Därför anser vi att en volymökning på 2 20 bör tillåtas i kommunerna. Eric Enlund säger att jag har svävat på målet när det gäller den tillfälliga indragningen av kommunala likvider, men det står i vårt förslag klart utsagt hur den skall gå till. Herr Enlund kan läsa rad efter rad om hur den är utformad. Jag behöver inte upprepa det här i kammaren. Det skall — som det har gjort tidigare — äga rum överläggningar mellan regeringen och kommunerna om när, hur och i vilken omfattning som dessa pengar skall släppas loss för att användas ute i kommunerna. Om en kommun står inför risken att behöva höja kommunalskatten för att klara sina åtaganden, skall naturligtvis dessa pengar släppas loss, för att man skall kunna undvika de skattehöjningar som vi inte vill skall komma till stånd i onödan. Detta är ganska klart. Det är ändå en avsevärd skillnad på att helt enkelt konfiskera kommunala skattemedel och använda dem i den statliga budgeten för att bekämpa budgetunderskottet och att låna pengar av kommunerna och ge dem ränta på dessa pengar. Det är en avsevärd skillnad på vårt förslag och regeringens.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande framhöll, litet milt förebrående, att moderaternas önskemål om en nollprocentig expansion i kommunerna nästa år var ett orealistiskt krav. Det är riktigare att säga att han anser att det är ett orealistiskt krav. För vår del anser vi naturligtvis att det är både nödvändigt och realistiskt, annars skulle vi inte ha väckt förslaget. Jag noterar också helt kort, och utan någon egentlig polemisk udd, att finansutskottets ordförande var förvånad över att man inte redan i utskottet hade blivit enig på denna punkt. Men moderaterna bedömde frågan vara så viktig att denna markering blev nödvändig, när minoritetsföreträdarna — vi har ju en minoritetsregering — inte var villiga att flytta sina positioner. En minoritetsregering har faktiskt ingen majoritet i riksdagen — det är lika så gott att inse det. Till sist vill jag ta upp Eric Enlunds resonemang om högeroch vänsterdiken. Ett varningens ord till herr Enlund är kanske befogat. Kör man mitt på vägen, krockar man förr eller senare. Även enprocentsmålet blir en krock med verkligheten.

Herr talman! Vi fick av Eric Enlund veta att utskottet har avstyrkt vpk-motionen. Det har man gjort med motiveringen att vi inte föreslår några åtgärder för att begränsa det finansiella överskottet i kommunerna. Men vi anser att det inte föreligger något sådant överskott. Tvärtom hade kommunerna behövt denna tillfälliga likviditetsförstärkning för att klara angelägna uppgifter inom barnomsorgen och sjukoch äldrevården och för att motverka den rekordhöga arbetslösheten. Vad Landstingsförbundet och Kommunförbundet har redovisat i sina skrivelser visar på konsekvenserna av åtstramningspolitiken. Det gäller dels sysselsättningen, dels de områden som drabbas av nedskärning, exempelvis skolan och barnomsorgen. Barnomsorgsutbyggnaden har ju, som Kommunförbundet påpekar, halverats jämfört med planerna. Jag tycker att Eric Enlund har ett statiskt synsätt när det gäller den kommunala verksamheten. Ökar denna, försämras — enligt hans sätt att se — samhällsekonomin. Men det kan faktiskt, Eric Enlund, vara tvärtom. Den kommunala verksamheten kan vara en motor för att få i gång andra verksamheter, t.ex. byggnadsverksamhet och även industriproduktion. Arbetslösheten motverkas alltså direkt inom den kommunala sektorn om kommunerna får resurser att satsa, och indirekt på en rad andra områden. Och detta är väl viktigt för samhällsekonomin i sin helhet. Det bör också fastslås att den kommunala verksamheten inte alls är någon tärande verksamhet, som man ibland framställer det, utan den är synnerligen betydelsefull för att industrin och andra samhällsgrenar skall fungera. Ni ser underskottet i statsbudgeten och tror att detta delvis skall kunna klaras av om man tar pengar från landsting och kommuner. I själva verket försämras samhällsekonomin på grund av dessa åtgärder.

Herr talman! Först vill jag säga till Lennart Blom att en nolltillväxt i kommunerna på sätt och vis förutsätter ett samhälle i stagnation. Vi menar att den offentliga sektorn skall minska relativt, dvs. att den marknadsorienterade delen av ekonomin skall få tillfälle att uppvisa en snabbare tillväxt. Jag tycker inte heller, Lennart Blom, att man kan bortse från det faktum att landstingen och kommunerna måste tillgodose det ökade vårdbehov som följer av att antalet gamla människor ökar — det är en realitet som man inte kan komma ifrån. Till Nils Berndtson vill jag säga att ni i vpk som vanligt bortser från att fortsatta stora underskott i statsbudget och bytesbalans på sikt är det största hotet mot både sysselsättningen och vårt sociala välfärdssystem. Både Paul Jansson och Nils Berndtson bortser från den utveckling som har ägt rum under 1970-talet när de klagar över kommunernas situation. Jag skall peka på några av de uppgifter som lämnas av statssekreterare Bengt Westerberg i dag i en artikel i Svenska Dagbladet: ”Sålunda ökade under 1970-talet t.ex. antalet platser i kommunal barnomsorg med över 400 procent, de kommunala folkbibliotekens bokbestånd med 65 procent, antalet platser i långtidssjukvård med 50 procent och antalet personer som fick social hemhjälp med 40 procent. De kommunala utgifterna som andel av BNP ökade från 19 procent 1970 till 24 procent 1980. Kommunalskatten steg under samma tid från 21 till drygt 29 kr./skkr.” Denna utveckling bör man ha med som bakgrund när man talar om hur den kommunala ekonomin skall hanteras i framtiden. Och det är ett faktum — det har även ni socialdemokrater erkänt i era texter både tidigare och nu — att om vi skall kunna klara den samhällsekonomiska balansen måste den offentliga sektorns volymutveckling dämpas.

Herr talman! Nu kom det ändå ett halvt medgivande från Eric Enlund att man måste få öka volymen ute i kommunerna för att klara äldrevården och barnomsorgen. Han sade att 1 96 ökning är precis vad som behövs för att klara detta. Vi har en annan bedömning, som vi har redogjort för. Vi tror — i likhet med de ansvariga kommunalmännen — att 2 20 ökning är nödvändig för att klara äldrevården och barnomsorgen och över huvud taget den sociala välfärden ute i våra kommuner. Det är där vi skiljer oss i våra bedömingar. Eric Enlund drar nu till med auktoriteter — en av Westerbergarna i kanslihuset används som sanningsvittne i denna fråga. Men vi har också, Eric Enlund, sagt att vi inte kan tillåta att kommuner och landsting ökar tillväxten medS, 6 eller 7 76 om året, som de har gjort tidigare. Vi är överens om att en sådan volymökning inte kan fortsätta. Sedan gäller det att hitta den volymökning genom vilken vi hjälpligt och på ett hedervärt sätt kan klara kommunernas och landstingens uppgifter. Där tror vi att en tvåprocentig ökning är nödvändig. Jag kan för både Eric Enlund och Lennart Blom berätta en intressant historia. Trots alla påbud från regeringen om en enprocentig volymökning har Skaraborgs läns landsting ökat sin volym med över 3 26. Detta landsting är borgerligt styrt med en klar borgerlig majoritet. Moderata samlingspartiets andre vice ordförande besökte en moderat stämma i länet och läxade då upp de moderata landstingsmännen för att de inte fullföljt regeringens påbud om att dra ned expansionstakten. Detta är den sanna verkligheten.
Herr talman! På många håll, Eric Enlund, är kommunerna inne i ett utbyggnadsskede, som innebär att verksamheten måste fullföljas. Man kan inte plötsligt avbryta ett sjukhusbygge bara därför att man måste begränsa volymökningen till 1 96. Verksamheten måste ha sin gång. Då blir det som det blir på vissa håll i samhället.
Herr talman! Till finansutskottets ordförande vill jag säga att vi faktiskt har en stagnerande ekonomi. Mot den bakgrunden är det verkligen naturligt att se till att den offentliga sektorn inte expanderar. Jag vill också understryka att moderaterna är klart villiga att prioritera äldrevården och långvården. Det kan enligt vår mening ske inom oförändrad ram genom en prioritering. Det betyder inte en ökning utan en omfördelning.
Herr talman! Förklara, Eric Enlund, hur landets affärer blir bättre av en politik som leder till ökad arbetslöshet och till försämrade villkor för stora grupper! Eric Enlunds synsätt måste vara att det inte finns resurser på andra håll i samhället. Men Eric Enlund vet att resurser finns — det gäller bara att omfördela dem. Men ni driver en politik som innebär att ni vältrar över nya bördor på de svagaste grupperna i samhället och samtidigt gynnar de mer bärkraftiga. Jag tycker att attackerna mot kommuner och landsting inte kan ses avskilda från hela den ekonomiska politik och skattepolitik som regeringen har bedrivit samt andra åtgärder som har vidtagits. Men Eric Enlund vill se kommunerna på ett statiskt sätt och anser att de så att säga tär på samhällets resurser, fastän de i själva verket är en viktig kraft när det gäller att driva utvecklingen framåt. Min fråga till Eric Enlund är fortfarande: Hur kan man klara av underskottet i statsbudgeten med en politik, som leder till ökad arbetslöshet? Försök förklara den ekvationen.

Herr talman! Först mitt svar till Nils Berndtson. Om man vill garantera sysselsättning och ekonomisk tillväxt, måste man först få balans i ekonomin. Det gäller både den externa balansen i förhållande till utlandet och den interna i statens affärer. Man når inte den balansen, om man för en sådan politik som vpk rekommenderar, därför att då ökar dessa underskott ständigt. Vi skulle kanske kunna avbryta denna diskussion, Lennart Blom, eftersom vi nu har fått besked om att Lennart Blom och moderaterna tänker stödja mittenpartiernas reservation nr 1. Men jag vill ändå påminna om att i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram den 3 februari 1981 angavs målet för den kommunala expansionen vara 1960 per år. Detta nämndes också i den reviderade finansplanen i våras, signerad av Gösta Bohman. Då tycker jag att det ändå är rimligt att peka på att det naturliga hade varit att moderaterna stått fast vid detta i stället för att genomföra dessa krumbukter vid riksdagsbehandlingen. Sedan till Paul Jansson. Det är naturligtvis lätt — och jag har full förståelse för det — att räkna upp angelägna behov som kommunerna har att tillgodose. Men vad Paul Jansson inte förklarat är hur man på sikt skall kunna garantera att de här viktiga sociala uppgifterna kan skötas i framtiden, om man inte klarar av uppgiften att få balans i den svenska ekonomin i dess helhet. Paul Jansson har inte heller i den här debatten klarat ut hur man skall få den socialdemokratiska argumenteringen att gå ihop, när man först säger att den offentliga sektorns expansion måste dämpas men samtidigt säger nej till de åtgärder som måste vidtas för att man skall nå målet. Det är ungefär vad ni gjort i denna behandling och vid tidigare tillfällen. Det räcker inte, Paul Jansson, att räkna upp problemen. Man måste också försöka anvisa lösningar för att komma till rätta med dem.

Herr talman! Jag kan inte få de här siffrorna att stämma beträffande Uppsala. Enligt propositionen är det fråga om 18 miljoner. Dessutom är det så att det socialdemokratiska indragningsförslaget avser åtminstone 13—14 miljoner.

Herr talman! Det är ju rätt meningslöst att diskutera om fakta. Men utskottets förslag, sådant det med all sannolikhet kommer att förverkligas, innebär 18-19 miljarder med osäkerheter i beräkningen. Det socialdemokratiska alternativet är framräknat i ett tidigare skede, och de siffror som anges där är genomgående ungefär 10-15 90 för låga. Det är fråga om en indragning på 14 miljarder. Uppsala måste ha räknat på något helt annat sätt och tagit med helt andra saker än vad vi nu diskuterar. Bägge siffrorna är sannolikt riktiga, men de avser inte samma verklighet.